Herr talman! Jordbruksutskottets första betänkande för detta riksdagsår behandlar regeringens förslag att göra ett skogsområde runt sjön Trestickla i Dals Två motioner har lämnats med anledning av propositionen. Det finns för närvarande 24 nationalparker i Sverige. Med Trestickla blir det nu 25. Tresticklaområdet ligger i Älvsborgs län, och den föreslagna parken omfattar 2 900 hektar. Området är ett spricklandskap med långsmala bergsryggar med mellanliggande dalgångar med sjöar och myrmark. Under mitten av 1800-talet utsattes området för en omfattande skogsbrand, och något modernt skogsbruk har inte förekommit sedan dess. Skogsbilvägar saknas också. År 1993 bildades på den norska sidan ett naturreservat på 2 000 hektar som gränsar till Trestickla. Detta innebär att vi med Trestickla som nationalpark får ett område på 4 900 hektar vildmarksområde med ett fullgott skydd. Ansvarsfördelningen när det gäller nationalparker är sådan att riksdagen medger att ett visst område kan avsättas som nationalpark medan Naturvårdsverket på delegation skall handlägga frågor om parkernas skötsel och administration. Därför har inte utskottet lämnat några detaljförslag om parkens planering m.m. I betänkandet behandlas också 20 motioner om naturvård från den allmänna motionstiden. Samtliga motioner avstyrks av utskottet. Yrkandena i de flesta motionerna behandlas i pågående utredningar, eller också ligger ansvaret för åtgärder på något annat plan. En reservation om införande av naturvårdsavgift har lämnats till betänkandet. Även på detta område pågår analyser hos Miljödepartementet. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till utskottets hemställan i jordbruksutskottets betänkande nr 1.

Herr talman! Det här är ett mycket bra förslag som vi i Miljöpartiet hälsar med glädje. Att Trestickla nu blir nationalpark är mycket glädjande. Vi hade en motion i det här ärendet där vi var mycket detaljerade i frågan om hur skötseln skulle ske. Utskottet har i sin behandling kanske hanterat det här litet annorlunda. Vi har fått veta i detalj hur Naturvårdsverket tänker och hur man kommer att agera. Det har givit en mycket fin insikt i hur bestämmelserna kommer att se ut, och vi kan med tillfredsställelse konstatera att det vi skrev i motionen redan är tillgodosett. Vi hade också en liten diskussion om hur stor den här nationalparken egentligen skall vara, om man skall ta med den del som omfattar södra Boksjön eller inte. Vi har förstått att Naturvårdsverket inte anser att den marken riktigt har de kvaliteter som den del man nu gör nationalpark av. Därför förordar man att den delen skall bli ett naturreservat. Vi kan faktiskt dela den bedömningen; vi tycker det är helt riktigt att man gör så. Det innebär att hela området får ett bra skydd. Detta har vi utvecklat tillsammans med Vänsterpartiet i ett särskilt yttrande till betänkandet. Jag yrkar alltså också, precis som Alf Eriksson, bifall till det här förslaget.

Herr talman! I betänkande nr 2 från jordbruksutskottet med beteckningen Miljölagstiftning m.m. behandlas ett trettiotal yrkanden från ett tjugotal motioner. De flesta har anknytning till miljölagstiftningen eller till organisatoriska frågor som har samband med miljön. De motioner som handlar om lagstiftningen behandlas på ett förenklat sätt på grund av den pågående utredningen om en ny miljöbalk och på grund av att frågorna behandlades i ett betänkande i våras, nämligen jordbruksutskottets betänkande nr 16. En förenklad behandling innebär att motionerna avstyrks i avvaktan på den aviserade propositionen om en ny miljöbalk. I våras slog riksdagen fast att en ny miljöbalk som innehåller en sammanhållen miljölagstiftning bör träda i kraft senast den 1 januari 1998. Samtidigt betonade utskottet och riksdagen att propositionen bör föreläggas riksdagen i så god tid att riksdagsbehandlingen hinner avslutas före sommaruppehållet 1997. Arbetet med en ny miljöbalk som innefattar miljöskyddslagen och flera andra viktiga lagar inom miljöområdet pågår som bäst. Jordbruksutskottet kommer inom kort att få en lägesbeskrivning från utredningen. I arbetet berörs direkt och indirekt många av de motioner som finns i det här betänkandet, och de avstyrks därför, som jag tidigare har nämnt. När jag sedan kommer in på den del av betänkandet som berör de organisatoriska frågorna vill jag poängtera, herr talman, att även de i många fall ingår i Miljöbalksutredningens uppdrag, men jag vill ändå kommentera några av motionerna. I några motioner talas det om större resurser och bättre samordning av miljötillsynsarbetet. Där pågår det ett program för omprövning av gällande villkor i tillstånd som lämnats enligt miljöskyddslagen. Hälften av tillstånden till industrianläggningarna skall omprövas inom tio år. Vidare har Naturvårdsverket i uppdrag att redovisa ett samlat program för den fortsatta miljöövervakningen. När det gäller de motioner som handlar om standardisering och miljömärkning har jag också några kommentarer. Den internationella standardiseringsorganisationen arbetar för närvarande med en miljöstandard. Sverige har nyligen antagit en ny lag om EG:s miljömärkningsförordning. Vi har en kommitté, SIS Miljömärkning, som arbetar aktivt med miljömärkning. Det finns också en pågående utredning om konsumenterna och miljön som enligt sina direktiv skall ta upp standardisering och miljömärkning. Det pågår alltså en hel del arbete på det här området. Det finns en motion som handlar om ett nationellt program för miljökvalitetsarbete. Här pågår också många utredningar. Det finns en som handlar om ett handlingsprogram för att minska miljörelaterade hälsorisker, en som handlar om integrering av miljöhänsyn i samhällets olika sektorer, och Kretsloppsdelegationen har till uppdrag att ta fram en strategi för en kretsloppsanpassad varuproduktion. När det gäller Agenda 21 bedrivs det glädjande nog ett mycket aktivt arbete ute i många kommuner - i dialog och samarbete med medborgare, näringsliv och ideella föreningar. I våras tillsattes en nationell kommitté för hållbar utveckling med uppgift att fördjupa, utveckla och förankra Agenda 21. Kommittén skall hålla sig informerad om vad som händer på olika nivåer, medverka till att många engageras och sprida goda exempel. När det gäller motionen om inrättande av frikommuner vill jag säga att utskottet inte har upplevt lagstiftningen som det största hindret för Agenda 21 arbetet. Om det i framtiden skulle visa sig att det är ett problem kan det lösas genom att Agenda 21 kommittén bl.a. har uppdraget att ta fram sådana problem i lagstiftningen. Det kommer den säkert att göra, och gör inte den det så tror jag att Miljöbalksutredningen kommer att påpeka problemen. Herr talman! Som förhoppningsvis framgått av det jag har sagt pågår det ett intensivt arbete i Sverige när det gäller miljölagstiftning m.m. - betydligt mer intensivt än man kan tro när man ser det här relativt tunna betänkandet. Vi kommer som nämnts att återkomma till de här frågorna senare under mandatperioden, åtminstone en gång, säkert många fler. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till betänkandet.

Herr talman! Det här betänkandet fungerar som ett slags uppsamlingsheat bl.a. för ett antal motioner som skall avslås rakt upp och ned, utan reservationer, i avvaktan på regeringens aviserade förslag om ny miljöbalk som skall läggas fram 1997. Debatten om miljöbalken och den försening av en nödvändig uppstramning av miljölagstiftningen som tillbakadragandet av den förra regeringens förslag medförde klarade vi i och för sig av i våras. Men man kan ändå inte avstå från att uttrycka att förväntningarna på den kommande propositionen hela tiden stiger. Med hänvisning till nämnda balk avstyrks i detta betänkande några moderata yrkanden som berör kväveproblematiken - dels vår partimotion, Jo609, dels en motion av mig själv, Jo603.

Trots sådana åtgärder ser vattendragsorganisationerna ingen större reduktion i kvävebelastningen i vattendragen i västra Skåne. Andra metoder, som just vattendragsorganisationerna har föreslagit som kanske mest kostnadseffektiva i detta sammanhang är anläggande av våtmarker och dammar. Detta har gjorts i viss utsträckning och med visst ekonomiskt stöd av kommuner och landsting, som ett sätt att återskapa delar av det vattenhållande landskap som fanns fram till detta århundrade och som är nödvändigt för att fördröja vattnets väg från jordbruksmarken till havet. På det sättet kan kvävet dels sedimenteras, dels fås att avgå till luft i form av ofarliga kväveföreningar. Men att anlägga våtmarker kostar pengar - stora pengar men kanske ändå inte så stora som att bygga ut kvävereduktionen i varje kommunalt eller i vissa industriers reningsverk. Om man tittar på vilken metod som är kostnadseffektivast finner man att kostnaden per kilo kväve enligt Naturvårdsverkets uppgifter i fjol är lägre för anläggande av våtmarker än för reningsverk - mellan 4 och 65 kr för våtmark och mellan 20 och 310 kr för reningsverk. Sådana siffror kan man inte bara gå förbi. Vi menar i våra motioner att man måste se alla kväveutsläpp, oavsett om de kommer från kommuner, från industrier eller från jordbruksmark via vattendragen, som en helhet, där varje insatt krona måste göra största nytta. Det skulle alltså kunna vara en bättre investering för en eller flera kommuner att satsa på våtmarker, dammar eller odlingsfria zoner än att bygga kvävereningssteg av betong. Det är här vårt resonemang om kvävereduktionsbubbla kommer in, nämligen att samhället sätter upp ett mål att kväveutsläppen till havet inom den eller den regionen skall minskas med så och så mycket. Sedan är det upp till kommunerna inom regionen att själva eller tillsammans med andra aktörer i området avgöra var och hur åtgärderna skall sättas in för att uppnå detta mål. Det skulle då mycket väl kunna bli så, att en restaurering av ett vattenhållande landskap skulle kunna bli det effektivaste från kvävereduktionssynpunkt och även från kostnadssynpunkt. Jag kan givetvis uttrycka en förhoppning att Miljödepartementet i sina funderingar tar kväveproblematiken och möjligheterna med våtmarker, särskilt i södra Sverige, på allvar och att de kanske t.o.m. överväger våra förslag på området i miljöbalksarbetet. Men innerst inne är jag inte särskilt hoppfull. Detta sagt med tanke på att departementet ännu inte, ett och ett halvt år efter en uppvaktning som alla vattendragsförbund i västra Skåne samlade sig kring, har svarat på den skrivelse i vilken förbunden samlat sina erfarenheter av och förslag till hur man skulle kunna komma en lång bit på väg med kväveproblematiken. Våra moderata förslag ligger här mycket nära vattendragsförbundens. Jag beklagar att motionerna avslås. Jag hade gärna, herr talman, givit regeringen till känna våra tankegångar inför det ansvarsfulla miljöbalksarbetet.
Herr talman! Eftersom Peter Weibull Bernström tog upp kväveproblematiken tänkte jag beröra den litet grand. Det är ju viktigt att man ser till all kväverening och inte bara sätter in resurser i kommunerna. Men jag tror också att kommunerna i många fall utnyttjar våtmarker för kvävereduktion eller att de har börjat se på möjligheten att använda våtmarker som en behandlingsmetod i reningsverken. I Miljödepartementet är man intresserad av frågan. Bl.a. anordnades en hearing om VA-frågor häromveckan, då denna fråga togs upp. Så jag tror nog att frågan kommer att bevakas i det kommande miljöbalksarbetet.
Herr talman! Det är glädjande om detta tas på allvar, därför att det är mycket viktigt att det blir möjligt att anlägga våtmarker och dammar i större utsträckning. Jag måste säga att det är beklagligt att inte miljöstödspengarna från EU har kunnat utnyttjas redan i år för att genomföra mer åtgärder av detta slag. Vi har förlorat en hel del medel på detta område. Men vi får som sagt vänta och se miljöbalken an med tillförsikt. Vi har ju naturligtvis möjlighet att på nytt väcka motioner när vi ser utgången av miljöbalksarbetet.

Herr talman! Det är uppenbart att vi har varit litet dunkla i vårt krav och yrkande i den del i betänkandet som gäller frikommuner, som nu tas upp. Men Centerns syfte med resonemanget om frikommuner är att skapa en situation för kommunerna som gör det lättare att hantera arbetet med den lokala Agenda 21. Det finns lagstiftningar och regler som gör det svårare för kommunerna att ta ett samlat grepp på de uppgifter som ligger inom det lokala Agenda 21 arbetet. Det må gälla allting från VA-sidan till anläggande av t.ex. ett vindkraftverk. När det gäller det senare, vindkraftverken, finns det i dag många andra intressen som med hjälp av en övergripande lagstiftning kan komma in och störa kommunens fria arbete med det lokala agenda 21-arbetet. Och vi vet att Försvaret har stora möjligheter att motsätta sig kommunala ambitioner när det gäller vindkraftverk. Jag tror att det är nyttigt att kommunerna får en frisedel, så att de kan agera och ta ett totalt grepp kring det lokala Agenda 21-arbetet och bortse från de nu gällande reglerna på många områden. Nu hoppas jag att detta skall kunna bli en följd av det miljöbalksarbete som många tydligen längtar efter och sätter sin tilltro till.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

Herr talman! Miljölagstiftningsarbete är inte bara en vanlig lagstiftningsfråga, utan det är en stor samhällsfråga som påverkar många sektorer och enskilda individers vardag. Det finns flera viktiga områden som måste åtgärdas i svensk politik i dag, och jag skall nämna några: arbetslösheten, utanförskapet och miljöproblemen, som för mig är väldigt nära sammankopplade. Åtgärder på dessa områden är viktiga grundpelare i vår demokrati. På alla tre områdena hotas människors frihet, hälsa och trygghet, och människors livschanser inskränks. Jag har sagt det många gånger, och jag kommer att understryka det gång på gång. Man kan nämligen aldrig se miljöfrågorna och lagstiftningen om miljön som enskilda frågor. Detta faktum öppnar för en debatt, där alla vägar måste prövas. Stelbenta principer och fastlåsningar vid gamla metoder förhindrar utveckling och kan inte längre accepteras i vårt miljöarbete. Vi måste pröva nya vägar för att nå de mål som vi har fastställt i denna kammare. Målet är ett stabilt samhälle där demokratin säkras, och rätten att få flera livschanser i ett ekologiskt hållbart samhälle måste slås fast. Det kräver också att man ser miljölagstiftningen och miljöfrågorna som en helhet i samhället. Herr talman! Nu pågår propositionsskrivandet vad gäller miljöbalken, som också Åsa Stenberg påpekade i sitt inlägg. Vi skall få en sammanhållen miljölagstiftning, som enligt riksdagsbeslutet, skall presenteras i god tid före sommaren 1997. I avvaktan på förslaget till ny miljöbalk avslås motionerna i det betänkande som vi nu behandlar. Det finns anledning att understryka vikten av att ekonomiska styrmedel, som hittills inte använts i svenskt miljöarbete, finns med i den kommande propositionen. I en motion som vi i Folkpartiet har väckt, Fi407, punkt 4, pekar vi på att ett ekonomiskt styrmedel i miljöpolitiken som inte används i Sverige, nämligen överlåtbara utsläppsrätter, måste skrivas in i den nya lagstiftningen. Denna modell aviserades redan 1982, men den är fortfarande inte konkretiserad. Herr talman! Det finns i Sverige, även bland oss politiker, en misstro mot nya metoder, framför allt mot tankarna på överlåtbara utsläppsrätter, på samma sätt som när vi i Folkpartiet drev frågan om miljöavgifter. Visst finns det problem med utsläppsrätterna. De kan aldrig helt bli ett alternativ utan kommer alltid att vara ett komplement i de områden där man har svåra utsläppsproblem. Men nu har vi inte längre råd att låsa oss fast vid gamla metoder. Vi måste gå vidare för att hitta och pröva nya modeller när det gäller luftföroreningsproblematiken. Det måste finnas med i det lagstiftningsförslag som nu kommer att läggas fram för riksdagen. Jag tycker att många under senare tid fått en litet mer öppen inställning till detta. I denna kammare har det t.o.m. sagts att detta är en intressant fråga som är väl värd att pröva. Det sade finansminister Göran Moderaterna tidigare och Sinikka Bohlin från Socialdemokraterna. Alltså vill jag understryka att det nu finns ett bredare stöd än tidigare för att i det framtida miljöarbetet använda sig av nya styrmedel såsom utsläppsrätter. Det är bra. Herr talman! Vi står inför utmaningar här i riksdagen. Vi har möjligheter att minska utsläppen till förmån för miljön och att bejaka och stimulera utveckling av ny teknik på miljöområdet. Det finns starka skäl för att regeringen i propositionen om en ny miljöbalk föreslår riksdagen en lagtext som möjliggör handel med utsläppsrätter. Det vill jag understryka i det särskilda yttrande som vi har lagt till detta betänkande från Folkpartiet och Moderaterna, och jag hoppas att man i det arbete som nu pågår med en ny miljöbalk kommer att ta hänsyn till detta särskilda yttrande. Herr talman! Jag vill därmed yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i betänkande nr 2.
Herr talman! Jag vill hålla med Eva Eriksson om väldigt mycket av det hon sade. Jag delar uppfattningen att det är viktigt att vi har en helhetssyn och att man aldrig kan diskutera arbetslöshet och miljöproblem var för sig, utan att allt hänger ihop för människan. Jag delar också uppfattningen att det är viktigt att vi är öppna för nya metoder. Som Eva Eriksson sade har många framfört det tidigare här. Jag är inte så insatt i det här med överlåtbara utsläppsrätter som ett styrmedel, men det lär jag väl bli när Miljöbalksutredningen kommer med ett eventuellt förslag och pekar på för och nackdelar. Det kan säkert vara en bra metod. När det gäller ny teknik och öppenhet för översyn av lagstiftning - detta riktar jag delvis också till Lennart Daléus - pågår det en översyn på Miljödepartementet om VA-lagen i för stor grad innebär en begränsning för kommunerna. Jag tror att det är bra att det arbetet fortsätter.
Herr talman! Det gläder mig att Åsa Stenberg uttrycker detta. Om alla de inlägg och diskussioner som vi har haft, både i utskott och här i kammaren, stämmer, har jag stora förhoppningar om att förslaget kommer att innehålla alla de här delarna. Då kan vi gemensamt ena oss om att det kommer att finnas en paragraf i miljöbalken som också pekar på värdet av att använda sig av utsläppsrätter.

Herr talman! Det här är ett betänkande där man slår ihop en massa faktiskt ganska viktiga motioner och sedan tillämpar ett förenklat förfaringssätt, vilket tyvärr innebär en inte helt fullödig hantering av motionerna. Många av förslagen i betänkandet är bra och skulle ha förtjänat ett bättre öde: att vi hade kunnat diskutera dem litet mer fullödigt i kammaren. Jag förmodar att många av de här frågorna därför kommer att återkomma. Jag vill kort kommentera det som har sagts hittills. Jag saknade faktiskt er ledamöter i jordbruksutskottet i den debatt vi hade först här i dag på morgonen, nämligen debatten om allergier. Det vi diskuterar i jordbruksutskottet om kemikalier, miljölagstiftning osv. hänger otroligt mycket ihop med den situation vi har nu, dvs. att 70 % av alla barn är allergiska eller överkänsliga. Den här siffran, 70 %, hörde vi i jordbruksutskottet när vi hade Kemikalieinspektionen på besök. Jag skulle verkligen önska att ni andra som sitter i jordbruksutskottet började mer aktivt ta del i den debatt som handlar om allergi. Det här är vår stora folkhälsosjukdom, och den har med våra ärenden att göra, nämligen med miljön. Det är 6 % i Baltikum och det är 70 % av barnen i Sverige i dag som är allergiska. Det beror på miljöfaktorer, och här kommer vi in. Det här är ett exempel på att miljöproblematiken i dag är stor och vid, och den behandlas i flera utskott. Vi måste börja ta aktiv del i den debatten. Jag hyser mycket sympati för det moderaten Peter Weibull Bernström säger om kvävereningar. Det går utmärkt i dag att komplettera små reningsverk med dammar och våtmarker och få ett mycket bra resultat. Låt oss kalla det för nästa steg i reningsprocessen. Om vi gjorde så i Sverige i dag att vi kompletterade de små reningsverken med våtmarker, så skulle vi se att vi kunde reducera kvävet rejält. Tyvärr är det så i kommunerna att det i de allra flesta fall sitter kommunalpolitiker som fortfarande bara tror på de tekniska lösningarna. Ett exempel är hemma hos mig i Södertälje, där man i dag, just nu, bygger en ledning från ett litet reningsverk över ett skogsparti med ett antal pumpstationer för att leda vattnet tre mil bort till ett stort reningsverk. I stället hade man mycket väl kunnat bygga om det lilla reningsverket för en billig penning och komplettera det med en våtmark. Men man tror inte att det är möjligt. Man tror fortfarande bara på de tekniska lösningarna. Det här är ett problem. Jag hoppas att Peter Weibull Bernström och jag kan fortsätta den här diskussionen, för här kan kommunpolitikerna göra jättemycket. Det här ligger på kommunal nivå. Men då måste, tyvärr måste jag säga, framför allt socialdemokratiska ledamöter börja tro att den biologiska delen faktiskt kan fungera i Sverige, fast vi har vinter. De försök som har gjorts visar att det fungerar oerhört mycket bättre än man kan tänka sig. Dessutom blir en våtmark hela tiden bara bättre, medan reningsverk hela tiden bara blir sämre. Här har vi en enormt viktig funktion att fylla, att få i gång den diskussionen. Vi har långt kvar, tyvärr. Jag skulle egentligen gå upp här för att tala om en motion som vi i Miljöpartiet har väckt, som handlar om obligatorisk miljörevision för tillverkningsindustrin. Vad vi föreslår i den här motionen är att man skall kräva en miljörevision av tillverkningsföretag och industrier så att de skall tala om vilka råvaror de tar in, vilka ämnen och produkter de hanterar, hur stora mängderna är, vilken energiåtgång de har, hur utsläppen ser ut i detalj, vilken avfallshantering de har, hur producentansvaret ser ut m.m. Vi vill också att den här miljörevisionen skall vara offentlig. Det skulle innebära att det blev oerhört mycket lättare att kontrollera vad som sker i många industrier i dag. Framför allt i de små och medelstora företagen. Där finns det många industrier som inte har börjat med miljöarbetet än. Man hanterar ämnen på ett sätt som inte riktigt stämmer med hur man borde göra. Miljörevisionen skulle också göra att det blev lättare för den som har tillsynsansvaret att komma in och enkelt se hur det ser ut i industrin. Det här är faktiskt också ett problem när det gäller stora industrier, där t.ex. kommunen har tillsyn och där det är koncession på tillverkningsindustrin. Där är det också svårt att få den här genomlysligheten, just därför att man saknar en miljörevision. Det här förslaget är oerhört viktigt. Tittar vi på vad som händer i dag är det väldigt få miljöbrott som går till åtal. Det är Miljöpartiets representant i justitieutskottet, Kia Andreasson, som har skrivit den här motionen och engagerat sig mycket när det gäller just miljöbrotten. Hon menar med rätta att det skulle vara mycket bra om vi fick en obligatorisk miljörevision. Man skulle få en genomlyslighet, man skulle få möjlighet att hitta var någonstans det inte sker som skall ske, och man skulle få en möjlighet att väcka åtal mot miljöbrott. Vi kommer att återkomma med den här motionen i flera sammanhang, eftersom vi anser att det här är ett viktigt instrument som gör att vi skulle kunna få den lagstiftning som i dag finns att fungera mycket bättre. Tyvärr är även denna motion en sådan som har hanterats förenklat. Eftersom vi med stor tillförsikt ser fram mot den miljöbalk som kommer och som Miljöpartiet och regeringen skall se till att den blir bra, har jag inte lagt något särskilt yttrande i det här betänkandet med anledning av motionen, utan jag hoppas att det som står i vår motion kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med miljöbalken. Därför yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet.
Herr talman! Jag skulle vilja påpeka tre saker med anledning av vad Gudrun Lindvall sade. Jag tycker att det är olyckligt om Gudrun Lindvall i talarstolen drar slutsatsen att vi inte är intresserade av allergifrågor och inte förstår sambandet mellan allergifrågor och miljöfrågor, bara med anledning av det faktum att vi inte fanns i kammaren när ärendet diskuterades. Det var punkt ett. Punkt två handlar om våtmarkerna. Jag tycker att Gudrun Lindvall något nedvärderar det arbete som sker i många kommuner. Jag rekommenderar Gudrun Lindvall att åka till Huddinge och Linköping, där man använder sig av den här metoden. Det är ställen som jag känner till, men det kan finnas flera. Lindvall propagerar för och som jag tror att det är riktigt att man bör utveckla. Biologiska processer används rätt mycket vid de kommunala reningsverken. En av metoderna där är ju faktiskt en biologisk process. Jag undrar också vad Gudrun Lindvall menar när hon säger att reningsverken bara blir sämre. Jag tror att reningstekniken har utvecklats mycket under senare år. Till sist trodde jag att vi var överens om att behandla de här motionerna förenklat i utskottet.
Herr talman! Jag tror inte alls att det saknas intresse för allergi i dag, jag tror att det kommer att bli ett ämne som kommer att diskuteras oerhört mycket framöver. Det jag menar med mitt inlägg är att vi i jordbruksutskottet, dvs. vi som skall ha någon sorts övergripande ansvar för miljödebatten, också skall kasta oss in i allergidebatten och visa att det är en fråga som även berör oss. Jag tror att det skulle berika den debatten. Min uppmaning är: Nästa gång det diskuteras allergi, se till att i alla fall några stycken fler än jag, som var här på morgonen, finns i kammaren! Vi skall vara med i debatten och visa att vi förstår att det här är ett problem som faktiskt också berör vårt utskott. När vi får miljöfrågor och en fråga som t.ex. allergi, som är så övergripande och som egentligen berör så många utskott, är det en nackdel att riksdagens arbete delas upp i små sektorer. Men jag kan också se fördelen. Jag framförde alltså inte alls någon kritik, det var bara en uppmaning. När det gäller våtmarker går det också bra att åka till Södertälje och titta på hur man kan arbeta. Där har vi gjort en våtmark som framför allt renar dagvatten, och dagvatten är mycket svårt att rena i reningsverk. Vad jag menar, Åsa Stenberg, och det tror jag att alla tekniker är överens om, är att ett reningsverk är bäst den dagen det är nystartat. Sedan måste man alltid komplettera och förbättra det. Den biologiska processen kan stundtals vara oerhört dålig om för mycket dagvatten tränger in, så att man får för stor genomströmning. Hur reningsverket fungerar fluktuerar väldigt mycket. Men materialförslitning och annat gör de facto att reningsverket åldras. Efter 20-30 år är så mycket förslitet och fungerar så pass dåligt att det behöver bytas ut. Med våtmark är det tvärtom. Den blir hela tiden bättre. Jag är övertygad om att det som börjar ske i kommunerna nu, t.ex. i Oxelösund, kommer att öka. Men tyvärr finns det fortfarande ett stort motstånd. Kan vi gemensamt få bort motståndet skulle jag vara oerhört glad.
Herr talman! Det börjar kanske bli en alltför teknisk debatt. Men jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att alla reningsverk utvecklas beroende på att det finns så många kompetenta tekniker. Det går inte att döma ut den ena metoden till förmån för den andra. Det gäller att försöka använda det bästa i båda fallen. För övrigt tror jag att man kan jobba med allergifrågor på andra ställen än bara med debatt i kammaren, även om jag naturligtvis tycker att vi skall vara med där också.
Herr talman! Talmannen har efterlyst att vi skall finnas här mer än vad vi gör. Det kan jag känna sympati för. Vi kanske i alla fall kan leva upp till det när det gäller just allergifrågorna. Vore vi överens om det skulle jag vara glad. Självklart kan man förbättra ett reningsverk, Åsa Stenberg. Men man måste, precis som Åsa Stenberg säger, hela tiden ha tekniker anställda. Det förutsätter människa och teknik. Det förutsätter dyra investeringar, medan en våtmark förutsätter en investering när man börjar, sedan sköter den sig ganska mycket själv. Man måste rensa efter ett antal år för att det bildas sediment. Precis det som Åsa Stenberg redovisar nu är det jag vänder mig emot. Börja tänka om! Tekniken är inte alltid det allena saliggörande, det kommer andra bra metoder. De är nya och dem måste man våga ge en chans.
Herr talman! Åsa Stenberg säger att Gudrun Lindvall nedvärderar kommunernas arbete när det gäller att anlägga våtmarker, biologiska dammar, m.m. Men jag kan faktiskt instämma i det Gudrun Lindvall säger, för jag har egen erfarenhet av hur svårt det är att få kommunens gehör för att det finns andra metoder för att reducera kväve. Det är metoder som kanske t.o.m. reducerar mer kväve än man kan åstadkomma i ett reningsverk, nämligen om man angriper de stora utflödena i en del vattendrag. Jag tänker då framför allt på jordbrukstäta och jordbruksintensiva områden, t.ex. i västra Skåne. Det är utmärkt, Gudrun Lindvall, att vi är på samma våglängd när det gäller detta. Jag minns litet grand av en debatt i våras då vi inte riktigt nådde varandra. Men det är jättebra om vi kan försöka dra det här lasset tillsammans. Jag kan ge ett exempel på att det inte bara handlar om små dammar i slutet på ett reningsverk, utan att det handlar om att angripa de stora utsläppen, t.ex. 1 000 ton kväve per år i Saxån-Braån mot 120 ton i kommunens reningsverk. Med samma 30 miljoner som man nu bygger ut ett kommunalt reningsverk för skulle man alltså ha kunnat åstadkomma väldigt mycket våtmarker, som förmodligen hade inneburit en långt större reduktion än de 80 ton som man klarar i kommunen. Det handlar om att sänka kväveutsläppen med 500 ton för att nå det mål som riksdagen har satt upp. Det är bra om vi kan jobba vidare på detta.
Herr talman! Det Peter Weibull Bernström och jag har debatterat tidigare har kanske varit utsläppsrätterna, där vi inte har samma uppfattning. Men nu är det inte jag som har replikrätten, utan jag skall bemöta det Peter Weibull Bernström sade. I Södertälje har vi tyvärr inte lyckats åstadkomma en kvävereduktion i stället för att leda avloppet till Himmerfjärdsverket, där man för övrigt brottas mycket med kvävereduktion. Kvävereduktion i avloppsverk är än så länge på nybörjarstadiet. Det är oerhört svårt och oerhört dyrt att på teknisk väg göra kvävereduktion i stora avloppsverk. Här är absolut våtmarksrening det enda möjliga. I Södertälje ville Miljöpartiet, Centern och Moderaterna ha en våtmarksrening. Även på det kommunala planet är stundtals koalitionerna andra än man kanske hade väntat. Jag tycker att det är oerhört bra att vi får upp de här frågorna på bordet. Det är naturligtvis lätt att tro att tekniken kan fixa allt åt oss. Men ibland innebär, precis som Peter Weibull Bernström säger, de enkla lösningarna, de biologiska lösningarna inte bara att vi skulle få en bra kvävereduktion, de innebär också att vi får ett enormt fint tillskott i landskapet. En våtmark är någonting som faktiskt ökar den biologiska mångfald som vi talar om. Det finns många änder som behöver våtmarker. Det finns många insekter som behöver våtmarker. Det finns många groddjur som behöver våtmarker. Vi skulle inte bara lyckas rena kvävet, vi skulle också se till att den biologiska mångfalden, de arter som finns i Sverige i dag, skulle få en fristad till. Just när det gäller våtmarker är det här enormt viktigt, för de har minskat radikalt, och precis de här arterna är de som ofta finns på hotlistan.
Herr talman! Även när det gäller den biologiska mångfalden och de plusvärden man kan få när det gäller anläggandet av våtmarker är jag helt överens med Gudrun Lindvall. Jag vill bara göra en liten kommentar. Gudrun Lindvall, var inte så fördomsfull när det gäller moderat miljöpolitik. Jag tror att vi skulle kunna diskutera många saker och finna beröringspunkter.
Herr talman! Jag har full respekt för Gudrun Lindvalls miljöengagemang. Jag är tyvärr inte lika tekniskt kunnig och vill heller inte som politiker gå in i den tekniska diskussionen. Men jag vill ändå säga att jag förbehåller mig rätten att avgöra var i Riksdagshuset jag skall befinna mig. Jag var dessutom i kammaren. I Folkpartiet tycker vi alla att allergifrågorna är viktiga. Därför fördelar vi olika områden, och vi hade vår talesman Barbro Westerholm här i kammaren. Vi markerade också allergifrågorna genom att tillsammans med Miljöpartiet reservera oss till förmån för miljömärkning. Vi tycker faktiskt att det är viktigt att allergifrågorna kommer upp på agendan. Men det finns ingen diskussion om att jordbruksutskottet skall ta sig an allergifrågorna, eftersom de ligger i ett annat utskott. Jag måste säga att det uttalandet förvånar mig litet grand. Hur skall vi kunna bedriva ett arbete i den här riksdagen om vi skall sitta här i kammaren, när vi på eftermiddagen har en annan debatt där vi skall behandla jordbruksutskottets ärenden? Dessutom vill jag understryka det Gudrun Lindvall talar om när det gäller reningsverken och vattenproblematiken. Det gäller inte bara i kommunerna som en helhet, utan det här är också ett globalt problem, som vi i jordbruksutskottet naturligtvis måste diskutera framdeles. Förhoppningsvis kommer man också att i miljöbalkslagstiftningen belysa de här frågorna.
Herr talman! Jag förstår inte varför Eva Eriksson känner sig så angripen. Det låter litet grand som om hon hade dåligt samvete för att hon inte var här. Det var inte alls avsikten. Det jag avsåg var att föra fram min önskan, och jag tror att det kommer att bli så, att vi som är miljöpolitiker i riksdagen också går in i andra debatter för att visa att det också är en miljöfråga. Pratar man om helhetssyn på miljöområdet måste vi nästan göra det för att tala om att det här berör vårt område. Här har vi också en kompetens som måste tillföras. Jag hoppas i alla fall att vi som sitter i jordbruksutskottet har en exklusiv kompetens, är kunniga på de här områdena och skulle kunna tillföra debatten mycket. Det är därför jag skulle önska att vi började engagera oss i just allergidebatten, som egentligen handlar om hur miljön ser ut, vilket kemikaliesamhälle vi har osv. Jag vill inte upprepa debatten från i morse. Det var i och för sig en bra debatt, och jag är oerhört glad att det är fler partier än Miljöpartiet som numera engagerar sig i allergifrågan så mycket som man gör. Jag tror att det här kommer att bli frågor som diskuteras. Men allergifrågan får inte bli ytterligare en fråga där man har stora svulstiga mål och väldigt vackra politiska skrivningar men inte vågar ta konsekvenserna av det man säger. I stället måste man börja miljölagstifta så att vi får ett samhälle där färre kemikalier finns i omlopp och där vi minskar mängden belastningar på barnen och ser till att de inte utsätts för kemikalier som är allergiframkallande. I dag utsätts de för minst ett åttiotal sådana. Det var absolut inget angrepp på Eva Eriksson. Jag är övertygad om att allergidiskussionerna kommer att fortsätta. När det gäller våtmarker får jag ofta höra att jag kan för mycket detaljer. I andra sammanhang brukar Folkpartiet inte precis vara ett parti som säger att kunskap är tung att bära. Det är det inte för mig heller. Jag tycker att det är en fördel att ha kunskap. Jag har en bakgrund som biolog och kemist. De kunskaperna kommer jag att använda i kammaren. Jag hoppas de kan vara till nytta även för andra än Miljöpartiet.
Herr talman! Jag har inte ifrågasatt Gudrun Lindvalls kunskaper. Dessutom anser jag mig kompetent inom de områden jag diskuterar. Men jag är inte kompetent i allergifrågan och därmed deltar jag inte heller i den debatten. Jag tycker att frågan är viktig. Vi sätter oss in i den och diskuterar den. Självklart är det en miljöfråga. Men det är inget område som jordbruksutskottet har ansvaret för just nu.

Fru talman! Vi moderater tillstyrker jordbruksutskottets betänkande om miljölagstiftning, men har i ett särskilt yttrande betonat våra och Folkpartiets förslag om utsläppsrätter. Ekonomiska styrmedel som utsläppsrätter, skatterabatter eller miljöavgifter kan styra utvecklingen i miljövänlig riktning utan att det behövs regleringar. Vi anser därför att överlåtelsebara utsläppsrätter bör prövas i Sverige. Inom vissa geografiska områden kan man periodvis slå fast en bestämd högsta mängd utsläpp som kan tillåtas, en högsta mängd som tar hänsyn till övrig påverkan inom området liksom dess toleranser och där målsättningen måste vara minskade utsläpp. I dessa områden kan kommuner och företag köpa och sälja utsläppsrätter inom givna ramar. I ett system där man tvingas köpa rätten till utsläpp kommer företagen att arbeta för kostnadseffektiva lösningar och investeringar och därigenom minska både sina utsläpp och sina kostnader. Även i EU bör våra företrädare driva frågan om ett system med handel med utsläppsrätter som kommer till stånd på en europeisk bas. Ute i Europa är speciellt de stationära utsläppskällorna som t.ex. kraftverk med svaveldioxidutsläpp intressanta när det gäller att använda de här styrmedlen. Socialdemokraterna har genom att återkalla den borgerliga propositionen om miljöbalk hindrat möjligheten att pröva systemet med utsläppsrätter och den vägen förbättra miljön i Sverige. Det kommer att dröja lång tid innan den socialdemokratiska regeringens miljöbalk är klar. Vi anser därför, speciellt när jag har lyssnat till den tidigare debatten i kammaren och till Åsa Stenbergs inlägg, att vi redan nu kan diskutera, planera och sjösätta en försöksverksamhet med utsläppsrätter.

Fru talman! Jag tror att vi får återkomma till den här frågan när vi ser propositionen om miljöbalken.
Fru talman! Det var synd, Åsa Stenberg! Jag hade hoppats, efter det positiva inlägg Åsa Stenberg gjorde tidigare, att vi skulle kunna sätta i gång och diskutera det här redan nu, innan miljöbalken är klar.

Fru talman! Jag trodde faktiskt inte att det skulle bli någon större debatt här i dag. Kristdemokraterna har ett antal motioner i det här betänkandet. Trots att vi inte har en ordinarie ledamot i utskottet har vi ändå accepterat utskottets förenklade behandling. Därför är jag lite förvånad över den partirunda som har varit. Men anledningen till att jag begär ordet, fru talman, är att Gudrun Lindvall från Miljöpartiet säger att hon önskar få en miljölagstiftning som fungerar bättre. Fru talman! Jag kan inte låta bli att påminna henne om att det ju är Miljöpartiet som förhindrat en ny, effektiv och samlad miljölagstiftning. Det är faktiskt Miljöpartiet som har varit bromsklossen i det här miljöarbetet. När Miljöpartiet gjorde upp med regeringen om att skjuta på den nya miljöbalken sade man att ikraftträdandet inte skulle försenas en dag. Nu har det gått 138 dagar - jag räknade just ut det - sedan den här miljöbalken skulle ha kunnat träda i kraft, den 1 juli i år. Än ser det ut att dröja flera år innan vi får denna nya miljölagstiftning. Fru talman! Miljöpartiet har ingen trovärdighet i den kanske viktigaste miljöfrågan, nämligen att få fram ett verksamt verktyg för det samlade miljöarbetet. Jag konstaterar, fru talman, att Gudrun Lindvall, som uppenbarligen hade synpunkter på deltagandet i andra debatter som berörde utskottet, nu inte själv deltar i den här debatten. Det är något förvånande med tanke på det angrepp som hon har gjort här tidigare.

Fru talman! Varje gång vi talar om skog, skogspolitik och skogsnäring måste vi påminna både oss själva och andra om hur viktig skogen, våra skogsresurser och vår skogsindustri, är för hela landets välstånd och för hela vårt folkhushåll. Näringen ger goda exportinkomster - i särklass högst exportinkomst netto räknat - med 60-70 miljarder per år. Det är flerfaldigt mer än vad t.ex. den totala bilindustrin presterar. Skogsnäringen sysselsätter många människor, heltid eller deltid. Den senaste uppgiften jag såg var ca 180 000 människor i den direkta näringen. Därtill kommer effekten av transportväsende och servicenäring som indirekt hör till skogsindustrin. Det är en förnyelsebar resurs, den kanske största förnyelsebara resursen vi har, som skall vara motor i kretsloppet och ta emot koldioxid och kanske också både aska och rötslam i framtiden. Det är en källa till rekreation och turism som betyder väldigt mycket för många människor och för många hushåll också faktiskt, i form av bär, svamp, jakt m.m. Det är med den här vetskapen som den förra regeringen moderniserade och liberaliserade den gamla skogsvårdslagstiftningen, som var stelbent, detaljerad och centraliserad, och gav skogsbruket och skogsbrukarna en ny frihet under ansvar. Jag skulle vilja säga att den här nya skogsvårdslagstiftningen och skogsvårdspolitiken har blivit en succé. Den har t.ex. inneburit att storskogsbrukare och småskogsbrukare har blivit stimulerade och intresserade av att fortbilda sig och vidareutbilda sig såväl inom den rena skogsnäringen, naturligtvis, som inom naturvårdskunskap och biologisk mångfald. Således har t.ex. de utbildningsinsatser som har stimulerats av skogsägarrörelsen samlat mer än 100 000 personer i det objekt som benämns Rikare skog. Dessutom har de idéerna exporterats till Danmark, Norge och Finland, där man köpt det paketet. Nu har ett nytt sådant objekt startats, Alla tiders skog. Också det har blivit en succé, såvitt vi hittills kunnat bedöma. Storskogsbruket har anställt kunnigt folk, ekologer och biologer, som också har vidareutvecklat dessa frågor. Även Skogsstyrelsens och Skogsvårdsstyrelsens folk har vidareutbildats i viktiga naturvårdsfrågor. Frågan om avsättning till bevarandeintressen diskuteras mycket. Men frågan om arternas överlevnad och variation i landskapet tycker jag är alltför komplex för att vi skall stirra oss blinda på fasta procentsatser. I själva verket sker redan i dag på olika sätt en stor avsättning av skogsmark. Skogsvårdslagen t.ex. tillåter över huvud taget inte skogsbruk på s.k. impediment, som utgör en mycket stor del av landets skogsmark. Ca 15 % är impediment där det i dag inte alls bedrivs skogsbruk. Det sker undantag runt stränder, vid rinnande vatten och sjöar. Det sker undantag från skogsbruket i fråga om de s.k. nyckelbiotoperna och genom frivilliga naturvårdsavtal men också genom regelrätta inköp av staten. Betalning erläggs alltså, och mark köps in för reservat. I dag har vi ungefär 600 000 sådana reservat, och det sker ständigt en ökning i det avseendet. För närvarande köps det för ca 190 miljoner kronor per år. Det finns alltså redan nu en mycket stor verksamhet av det slaget. Vi moderater har i samband med det här betänkandet inskränkt oss till att poängtera vikten av att denna nya skogsvårdslag, vilken vi tycker är en lyckad lagstiftning, får bestå som en separat lagstiftning. Vi vet att det när det gäller detta med en ny miljöbalk förekommer diskussioner om att införliva skogsvårdslagen i miljöbalken, men det skulle vara olyckligt. Skogsnäringen behöver enligt vår mening genom sin stora omfattning - och detta har jag tidigare beskrivit - en separat lagstiftning speciellt anpassad dels för att svara mot de hårda kraven på en ökad naturvårdshänsyn, dels för att bibehålla näringen som en välståndsskapande resurs. Detta är skälet till reservation 3 från oss moderater, vilken jag yrkar bifall till.

Fru talman! Riksdagens roll som centrum för den politiska debatten och som ett ställe där politiken diskuteras inte bara utifrån det som är dagsaktuellt utan också utifrån vad som är framtidsfrågor är naturligtvis viktigt. Inte minst fru talmannen själv vill ju hävda riksdagens viktiga ställning i ett sådant skeende. Det finns givetvis en gräns mellan myndighetsutövning och en politisk process som syftar till förändringar. Vi kan titta på det här betänkandet. I viss mån är det självfallet naturligt, eftersom vi nyligen fick en ny skogspolitik, att en myndighet - i det här fallet Skogsstyrelsen - får i uppdrag att utvärdera effekterna av det som riksdagen beslutat om. Det fordras också att vi själva deltar i utvärderingen. Det är faktiskt en av våra verkligt viktiga uppgifter. Riksdagen måste alltså själv se vad det blev av dess beslut. Det går inte att i efterhand bara konstatera att det blev vad myndigheterna tyckte. Jag tänkte exemplifiera genom att nämna tre saker: fria förvärvstillstånd, rotsnurr och biotopskyddet. Fria förvärvstillstånd: Skogsstyrelsen skall med förtur ta fram underlag för bedömning av vilka åtgärder som behövs för att motverka de problem som finns på det här området - inte minst i Norrland. Jag tänker särskilt på mitt hemlän, Västernorrlands län. Om inte också vi i riksdagen håller ett öga på detta och driver på, kommer missförhållandena - där är väl egentligen vi alla överens - att kanske kvarstå onödigt länge. Jag har inget förslag här, utan jag vill bara hävda att vi har ett ansvar när det gäller att följa utvecklingen. Rotsnurr: Rotsnurr kan ses som en detalj. Jag ser det också som en yttring i ett större sammanhang och i ett större system, där strävan att skapa rationella och kostnadseffektiva produktionssätt har fått stå tillbaka för det långsiktiga målet: att vi skall ha en produktion som styrs av naturliga förutsättningar. Problemet kan tyckas mycket enkelt. Marknaden får råda. Men om paper pots och andra sådana förpackningar som gett upphov till problemen med rotsnurr långsiktigt inte är effektiva, kommer de då att tas bort från marknaden? Ja, möjligen. Innan marknadsmekanismerna hunnit verka har det här emellertid ställt till stor skada. Även här skall myndigheterna följa utvecklingen. Men frågan är hur mycket och vilket underlag som behövs för att de skall känna trycket. Det är vi i riksdagen som skall stå för det politiska trycket. I reservation 2 sägs det att vi måste få fram ett underlag för att se vikten och vidden av det som hänt och för att därmed kunna ge myndigheterna en klar inriktning när det gäller det som de skall rangordna i sina uppgifter. Jag tror att det problemet är betydligt större än som hittills uppmärksammats. Glädjande nog har dock en utveckling kommit i gång på detta område. Debatten är lyckligtvis borta i den mån det gäller att ta avstånd från att problemet är fiktivt. Biotopskyddet: Biotopskyddet är det tredje exemplet på ansvar som vi politiker har. I tidningen Miljöaktuellt beskrevs för en vecka sedan det nya biotopskyddet som ett stort misslyckande. Naturvårdsverket har bett Miljödepartementet att se över frågan, så att det blir som riksdagen hade tänkt. Här har vi också avståndet mellan målet och de resurser som vi politiker är beredda att avsätta till detta.

Att vi räknar fel på decimalen må vara hänt, men när vi räknar fyra eller fem gånger fel, är det dags inte bara att säga att myndigheterna måste ta tag i frågan utan också att tala om vårt ansvar. Fru talman! I fråga om det sist nämnda har jag inget klart yrkande. Mitt yrkande gäller endast bifall till reservation 2.

Fru talman! Det här betänkandet baseras mycket på en stor motion om skogen som Miljöpartiet har lagt fram. Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 4. Jag kommer mest att tala om reservation 1. Ragnhild Pohanka kommer att tala om reservation 2 som handlar om rotsnurren och Roy Ottosson kommer att tala om reservation 4 som handlar om skogsvårdslagen. I betänkandet finns många fina ord. Det står t.ex. att biologisk mångfald och genetisk variation i skogen skall säkras. Det står också att hotade arter och naturtyper skall skyddas. Det är som det brukar vara när det gäller miljön. Orden finns där, men verkligheten ser annorlunda ut. Vi läste för några dagar sedan att Thorleif Ingelöf, som är chef för Artdatabanken, gick ut och talade om att det fortfarande i dag sker avverkning av områden där det finns akut hotade arter. I verkligheten skyddar vi alltså inga hotade arter och naturtyper och vi ser inte till att bevara den biologiska mångfalden, trots att politiker här i riksdagen sagt att så skall ske. Det måste betyda att den skogsvårdslag vi har i dag, enligt vilken produktionsmålet är lika med miljömålet, inte fungerar i verkligheten. Det är trots allt verkligheten som är viktigast, inte vad vi politiker säger här i dag eller vad vi skriver i våra betänkanden. Verkligheten är alltså sådan att det finns en skogsvårdslag som inte gör att biotoper skyddas så som de borde. Det sker fortfarande en utarmning av arter i skogen. Det här är så allvarligt att vi direkt borde göra något åt det; det räcker inte att skriva ett tjusigt betänkande till med rätt ord i. I dag är 5 % av all skog i landet vad vi skulle kunna kalla gammal skog. Det handlar t.ex. om urskog och om naturskog. Vi i Miljöpartiet menar att det, eftersom det ser ut som det gör, borde vara dags att instifta en lag som säger att denna skog skall skyddas. Sedan får vi titta på det ekonomiska. Vi borde se till att skyddet kommer nu så att de här arterna får en chans att finnas kvar. Gör vi inte det så är de borta. Då har den biologiska mångfalden försämrats utan att vi lämnat något skydd till dessa arter. Det finns många akuta hot. Ett exempel är de småbiotoper som med den nya lagstiftningen skulle skyddas automatiskt. Här skulle man ta miljöhänsyn. De områden som är upp till 5 hektar skulle avsättas om det visade sig att det fanns biologiska värden som gjorde dem skyddsvärda. När man instiftade de här lagarna tänkte man sig att ungefär 10 000 sådana områden skulle avsättas. I verkligheten har det blivit Detta visar att ambitionen och verkligheten inte riktigt stämmer överens. Alldeles för få områden avsätts. Här handlar det ofta om områden där det finns akut hotade lavar och svampar. I stället sitter man och diskuterar hit och dit vilken ersättning man skall ha, om det skall finnas någon ersättning, om det inte skall finnas någon ersättning osv. Naturen och de hotade arterna sätts inte i främsta rummet. Därför fungerar inte vad man har sagt om att miljömålen skall vara jämställda med produktionsmålen. Det finns också många biotoper som är litet större än 5 hektar men som inte är tillräckligt stora för att kunna utgöra naturreservat. Dessa områden faller mellan stolarna, för dem finns det inget skydd alls i dag - de avsätts inte. Här behövs det både politisk vilja och pengar. Det måste till pengar för att vi skall få råd att avsätta dessa områden. Samma sak gäller här: Menar vi allvar med att vi skall skydda den biologiska mångfalden och att de hotade arterna skall ges en fristad, måste vi se till att pengar kommer till så att områdena kan avsättas. Annars betyder politiska ord ingenting. Vi i Mijöpartiet anser att det är självklart att det skall finnas resurser så att det går att leva upp till målen. I olika internationella naturvårdssammanhang pratas det mycket om det här. Ett exempel är den internationella naturvårdsunionen där det sagts att man bör avsätta ungefär 10 % av alla representativa naturtyper. 70 % av Sveriges yta är täckt av skog, så nog är det en representativ naturtyp alltid! När bara 3,3 % av skogen är skyddad ligger vi långt ifrån vad vi i internationella sammanhang säger att vi skall leva upp till. Det är dags att vi i Sverige börjar titta på det här. Hur skall vi göra för att leva upp till att 10 % skall avsättas? När det sedan gäller areal som ligger nedanför skogsodlingsgränsen så sjunker siffran till betydligt under 3,3 %. Det behövs alltså en mängd åtgärder för att komma till rätta med den situation som råder i skogen i dag. Därför har vi i Miljöpartiet i vår motion också lagt fram en hel del detaljerade förslag. Som i så många andra sammanhang när det gäller jordbruksutskottet får jag nu höra att Miljöpartiets förslag är alltför detaljerat. Då skulle jag vilja veta hur ni andra skall ta er till era mål om ni inte börjar titta på detaljerna för att komma dit. Det är ju just genom att lägga förslag som vi kan nå de visioner som ni talar om. Vi säger att vi måste titta på hur man kalavverkar, på hur man inrättar bilvägar och på hur man skyddsdikar. Det är de detaljerna, de åtgärderna, som leder till de mål ni säger er ha: att skydda de hotade arterna och se till att biologisk mångfald och genetiska resurser i skogen skall finnas kvar. Till Vänsterpartiet vill jag säga att det finns ett utmärkt sätt att visa att man menar allvar med detta: Stöd reservation 1! Där står många av våra förslag. Det handlar om förslag som leder till just de miljömål som alla partier säger sig vilja skriva under på. I dag är det tyvärr ofta så om man tittar på skogspolitiken att det är markägarens ekonomiska intressen - ofta produktionsintressen - som har fått styra utvecklingen. Det har också kommit en ändring i skogsvårdsoch fastighetsbildningslagen. Här har Miljöpartiet ett särskilt yttrande i betänkandet. Skogs och fastighetsbildningslagen ses nu över, något som har diskuterats vid flera tillfällen i kammaren bl.a. i interpellationsdebatter. Vi vet alla att man i dag styckar upp fastigheter som är mindre än 100 hektar - då behöver man inte anmäla avverkning - och så avverkas de. Dessutom fortsätter de att styckas. Även med en mycket liten skogsfastighet, t.ex. på 1 hektar, kan man få rätt till jakt. I och med jakträtten får alltså skogsmarken ett annat värde. Man får automatiskt medlemskap i jaktlaget även om man bara äger 1 hektar. Samtidigt kan det finnas andra skogsägare inom samma jaktområde som äger hundratals hektar. Detta är ett ökande problem, eftersom det gör att vi får ett pris på skogsmarken som inte på något vis representerar skogsvärdet. Jag vet att regeringen ser över detta, och vi i Miljöpartiet förutsätter att regeringen återkommer i de här ärendena. Därför har vi just nu bara skrivit ett särskilt yttrande. Skogspolitiken måste debatteras - skogen är ju vår viktigaste naturresurs. Den är också vår viktigaste biotop. Här finns många av de hotade arterna på våra rödlistor. Om vi politiker menar allvar med det vi säger om biologisk mångfald är det i skogen vi skall börja. Det är där vi verkligen har någonting som är akut hotat. Med detta yrkar jag alltså bifall till reservationerna enligt vad jag tidigare anfört.

Fru talman! Får jag fråga Gudrun Lindvall om hon ingenting har hört, ingenting har lärt och ingenting har förstått? Hon är så förblindad av sina procentsatser om bevarande att hon är beredd att bevara skogsbruket till döds. Sveriges riksdag tog med ganska bred enighet beslut om en ny skogsvårdslag som radikalt förändrade den gamla skogsvårdslagens mål på så sätt att miljömålet sattes lika högt som produktionsmålet. Det var en mycket stor förändring. Detta har, som jag påpekade i mitt inledningsanförande, föranlett hundratusentals skogsägare att utbilda sig och fortbilda sig i frågan om hur man skall kunna ta större hänsyn till naturen och till bevarandet av biologisk mångfald. Storskogsbruket har anställt ekologer och biologer. Man satsar miljoner för att bli bättre på att ändra sin inriktning. Skogsstyrelsens generaldirektör Maria Norrfalk har i flera anföranden sagt att detta innebär att skogsbruket nu är på väg åt rätt håll. Självklart går en sådan här skuta inte att vända över en natt. Vi talar ju om Sveriges största näring. Jag påstår ändå med bestämdhet att svenskt skogsbruk i de avseenden som Gudrun Lindvall så häftigt kritiserar absolut är på rätt väg.
Fru talman! Jag skulle önska att Carl G Nilsson hade rätt. Jag vet att det finns många skogsägare som verkligen tar detta på allvar. Jag vet att det finns väldigt många duktiga skogsägare som verkligen har satt sig in i vad det betyder att produktionsmålet och miljömålet skall jämställas. Jag vet också, precis som Carl G Nilsson säger, att det finns många skogsägare som har gått utbildningar och som nu har en helt annan kompetens än de hade tidigare. Problemet är bara att det är för mycket frivillighet i detta. De duktiga skogsägarna sköter detta exemplariskt. Och visst har det skett förändringar. Men tyvärr är det så att de som inte är intresserade måste inte följa detta. Problemet är att det finns en frivillighet i detta som gör att de som inte är intresserade inte bryr sig. Jag blev litet förvånad när Thorleif Ingelöf gick ut och så dramatiskt slog på trumman för att det som nu sker i svenska skogar är så akut att vi måste göra något för att behålla många av de arter som finns i skogen. Det måste betyda något. Om chefen för Artdatabanken går ut på detta sätt, måste vi politiker reagera på att något händer i skogen i dag. Och det som händer är det som inte får hända, nämligen att arter försvinner. Carl G Nilsson talade i ett tidigare anförande om att ingenting sker på 15 % av skogsmarken därför att det är impediment. Impediment kan se otroligt olika ut. Impediment kan t.ex. vara myrar. Och det är väl ingen som tror att man bedriver ett vettigt skogsbruk på en myr. Där finns ofta biologiska förtjänster som gör att det där inte skall bedrivas skogsbruk. Det finns också många impediment som inte har speciellt höga biologiska värden men där man helt enkelt inte kan bedriva skogsbruk. Men både Carl G Nilsson och jag vet att det finns skogsägare i dag som avverkar på ett sådant sätt att de direkt och akut hotar arterna. Carl G Nilsson vet också att det finns många skogsägare i dag som inte alls tar de miljöhänsyn som man måste ta.
Fru talman! Visst ser impediment olika ut, i allra högsta grad. Att saker ser olika ut är vad man brukar kalla mångfald. Här sker alltså en fredning av skogsmark i Sverige på många olika sätt. Impedimenten är just en sådan typ där det blev en förändring i och med den nya skogsvårdslagen, nämligen att det blev förbjudet att avverka på alla marker där produktionen är mindre än en kubikmeter per hektar. Det gör att 4,4 miljoner hektar undantas genom detta. På detta sätt tas många olika typer av biotoper undan, precis som Jag talade om den hänsyn som tas till strandbrinkarna utmed våra vattendrag. I fråga om detta görs det för närvarande ett jättearbete med att inventera nyckelbiotoper, som vartefter detta arbete fortskrider undantas. Det görs naturvårdsavtal med Skogsvårdsstyrelsen. Markägare tar själva spontant initiativet till många privata avsättningar av sina egna små smultronställen. Det finns också formella naturreservat, som för närvarande ökar med 190 miljoner om året. Det finns en ny form som innebär att det görs naturvårdsavtal mellan markägare och ideella eller frivilliga naturvårdsstiftelser av olika slag. Det kommer alltså in privata pengar eller pengar från ideella stiftelser som betalar detta. Så visst sker det en oerhört stor förbättring. Jag säger inte att det inte kan bli ännu bättre och att det inte sker olycksfall. Visst sker det olycksfall i naturvårdsarbetet. Men, Gudrun Lindvall, olycksfall och misstag i skogsbruk innebär i sig också en ytterligare mångfald.
Fru talman! Jag tror att vi egentligen talar förbi varandra på ett litet onödigt sätt. När Carl G Nilsson talar om skog tänker han på små markägare, som ofta har ett mer personligt förhållande till sin skog. Men de stora misstag som sker i dag sker framför allt i bolagsskog. Bolagen avverkar fortfarande urskogar och avverkar på ett sådant sätt att det som Thorleif Ingelöf säger sker, nämligen att man avverkar även marker där det finns akut hotade arter. Det är marker som jag hoppas inte avverkas i sådana skogar som Carl G Nilsson talar om, där markägarna har större kunskap. I dag är det precis som Carl G Nilsson säger, dvs. att Skogsstyrelsen har gjort en oerhört bra inventering av vilka nyckelbiotoper som finns och att man vet vad man skall skydda. Ändå skyddas inte ens dessa områden. Och det gäller framför allt bolagsskog. Sedan vill jag säga att impediment inte är skogsmark. När vi talar om en avsättning i procenttal kan man naturligtvis diskutera procentsatsen, men det viktigaste är att det är representativ och bra skog som avsätts. Men impedimenten är inte med i dessa siffror. Impediment är alltså inte skogsmark. Det är mark som ligger utanför skogsproduktionen.
Jag finner mig föranlåten att påminna om att de debatter som förs här i kammaren inte är privata samtal mellan personligt bekanta utan en offentlig debatt inför svenska folket via talmannen.
Fru talman! Det betänkande som vi nu diskuterar berör ju skogspolitik i allmänhet och har sin tillkomst i sex motioner som väcktes under allmänna motionstiden. Den nya skogsvårdslagen har varit i kraft under knappt tre år, vilket kanske avspeglar att det har väckts så få motioner om skogspolitiken. När det gäller detta stora område borde det ha väckts fler motioner. Men fler motioner kommer säkert att väckas när vi får utvärderingen. Yrkandena begränsas i huvudsak till mycket små områden. Miljöpartiets motion däremot avviker något genom att med sina 13 att-satser spänna över ett betydligt större område. Flera av dessa områden ingår i den utvärdering som Skogsstyrelsen har fått i uppdrag av riksdagen att göra utifrån den nya skogspolitiken. Innan jag börjar kommentera reservationerna vill jag påpeka att den nya skogsvårdslagen utgår från Riokonferensen. Det innebär att man i lagens portalparagraf har fastställt att miljömålet och produktionsmålet skall jämställas och väga lika tungt. Med andra ord skall vi nyttja skogen och vår skogsmark på ett ansvarsfullt sätt så att den ger uthållig och god avkastning. Detta har riksdagen fastställt. Miljömålet för skogsbruket är att skogsmarkens naturliga produktionsförmåga skall bevaras och att vi skall säkra den biologiska mångfalden i vårt skogslandskap. Det är de två paragrafer som vi har att utgå från i vår diskussion. Skogsstyrelsen har i uppdrag att senast 1997 utvärdera effekterna av den nya skogspolitiken. Då har vi skäl att diskutera om skogsvårdslagen har uppfyllt dessa två viktiga mål. Jag kan naturligtvis hålla med om mycket av det som Carl G Nilsson sade i sitt anförande, t.ex. att mycket av den nya skogspolitiken har varit mycket lyckosam. Jag delar allmänt synen att vi har en bra skogspolitik i det här landet. Det finns naturligtvis några punkter som vi har skäl att diskutera framdeles. Men det intressanta ämne som har diskuterats i denna debatt är biotopskyddet och naturen. I detta sammanhang delar jag inte alls Gudrun Lindvalls uppfattning. Sveriges skogsbruk, som kan jämföras med en stor skuta som egentligen bör vara ganska svår att vända, har så att säga vridits ganska ordentligt på ganska kort tid. När det gäller naturvårdshänsynen kan vi bara konstatera att det i fråga om 75 % av de avverkningar som sker tas tillfredsställande hänsyn, vilket också beskrivs i betänkandet. När det gäller biotopskyddets utveckling har Skogsstyrelsen via Skogsvårdsstyrelserna fått i uppdrag att göra en biotopinventering. Den pågår för fullt. Den är klar i norra Sverige, och den beräknas vara klar 1997. Då vet vi vilka biotoper som skall skyddas. Det är ganska naturligt att Skogsstyrelsen ger de områden förtur där indikationer på viktiga biotoper finns. Jag vill också kommentera det som Jan Jennehag var inne på. Han talade framför allt om yrkande 13 i Miljöpartiets motion när det gäller förvärvslagstiftningen och de problem som har uppstått under de senaste åren. Det finns också en motion från socialdemokraterna där man tar upp samma problem. Det händer naturligtvis otrevliga grejer, och vi måste titta på dessa problem. Men vi skall icke göra problemet större än vad det är. De bosättningsavtal som är skrivna enligt den förvärvslag och fastighetslagstiftning som vi har innebär att det har gjorts 221 åtaganden. Av dessa har 19 innehållit avarter. Efter påpekanden är antalet nere i 14. Sedan är det en viktig sak: Det är ett fåtal aktörer i det här landet som har sysslat med detta. Det är sådana aktörer som är ute efter att spekulera i skog. Så problemet är inte allmänt förekommande. Då behöver vi kanske icke heller göra en stor böld av en sak som kanske går att justera vid kommande översyn av skogsvårdslagstiftningen. Jag kan inte se att det finns några stora felaktigheter i förvärvslagstiftningen. Ändringen i förvärvslagstiftningen tillkom - och den justerades innan jag kom till riksdagen - i ett syfte att få till stånd en omsättning av våra skogsfastigheter och för att få en levande landsbygd, dvs. förmå människor att flytta ut till landsbygden. Som jag ser det ligger problemet i förändringen av ransoneringsparagrafen i skogsvårdslagen. Tidigare fick man icke slutavverka större fastigheter än 5 hektar. Nu höjdes gränsen till 100 hektar. Det är klart att det gjordes ägostyckningar, och då kunde eventuella lycksökare göra om fastighetsbildningen till en billig kostnad och sedan skövla flera hundra hektar. Men, precis som jag påpekade, rör sig detta om få fall. Är det så att detta är ett problem kan det kanske lösas genom en ändring i skogsvårdslagen. Då får också Skogsstyrelsen med förtur titta särskilt på detta, och sedan måste vi kanske ändra den paragrafen i skogsvårdslagstiftningen. Fru talman! Jag vill gå in på Miljöpartiets reservation. Den spänner över ett ganska stort fält, men jag skall begränsa mig till några saker. Vi finner att den kärna som finns i reservationen som går ut på att man icke tar hänsyn inte är sann. Med tanke på den korta tid som har förflutit har vi nått mycket långt, om man tar hänsyn till att det finns 40 000 skogsägare, både storskogsbruk och småskogsbruk inräknade. Vi avstyrker därmed reservation 1. När det gäller reservation 2 har både Jan Jennehag och Gudrun Lindvall tagit upp problemet med rotsnurr. Rotsnurr har blivit ett problem som förändringen av skogsbrukets metoder har medfört. Men det är egentligen inte hela sanningen. Man pekar direkt ut detta med paper pot som det stora problemet. Naturligtvis var materialet dåligt i inledningsskedet, men forskningen och utvecklingen har gått framåt. Men man skall inte se paper pot-systemet och den nya metoden som det enda systemet, utan man skall ju se på planteringsmetoder över huvud taget. Problemet kan finnas även på andra marker med alltför hetsig plantering. Vad som nu gäller är att man tar till sig den utveckling och forskning som sker, och det har man gjort inom skogsvårdsbruket. Varje vecka kommer det nya forskningsrön. Även storskogsbruket kan presentera nya rön om metoder för att få fram en utvecklad plantrot i det nya systemet utan att man så att säga har papper på det. Var och en i den här kammaren måste väl vara medvetna om att man inte med avsikt sätter sådana plantor som inte kan överleva. Detta är ju en kostnad för företagen, och man jobbar väldigt hårt för att långsiktigt över huvud taget kunna överleva som skogsbrukare. I och med detta har vi faktiskt skäl att se framtiden an. Precis som vi skriver i betänkandet är det bättre att se på framtiden. Skogsstyrelsen har också i uppdrag att ta fram ett skötselprogram för de arealer där problemen finns. Sedan skall resurserna i stort sett läggas på metoder för att få fram ett bra plantmaterial och på en bra teknik för att sätta plantorna. Jag avstyrker därmed reservation 2. När det gäller reservationerna 3 och 4 kommer vi in på den pågående diskussionen om skogsvårdslagstiftningens framtid, om den skall utgöra en egen lagstiftning eller om den skall införlivas i miljöbalken. Här kan man naturligtvis ha skilda synpunkter. I de två reservationerna går uppfattningarna helt isär. Han såg ett värde i att skogsvårdslagstiftningen fanns kvar som en egen lagstiftning. Det är naturligtvis lätt att ha sympati för en sådan åsikt med tanke på Carl G Nilssons inledande ord om hur viktigt skogsbruket var, dels för Sveriges utveckling, dels på grund av att det bedrivs över hela landet. Enligt Miljöpartiets reservation vill man helt ta bort en del ur portalparagrafen. I stort sett vill man bara se miljömålet som det enda målet, och då är det naturligtvis fullt riktigt att föra in denna lagstiftning i miljöbalken. Men jag vill avstyrka de båda reservationerna med argumentet att allt detta är väl känt för de människor som håller på att förbereda och skriva på den nya miljöbalken. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Riokonferensen krävde att den biologiska mångfalden skulle bevaras. Enligt skogsvårdslagen är det frivilligt. Jag skulle verkligen önska att skogsvårdslagen med sin frivillighet fungerade. Men tyvärr är det inte så. Det avverkas fortfarande i dag i Sverige urskog med hotade arter. Det är det som är problemet. Vill man att dessa arter skall bevaras går det inte att hålla på att utreda saken ytterligare några år. Då kan det vara för sent. Man måste se efter vilka insatser som måste göras nu för att det skall finnas en handlingsfrihet i morgon. Vi i Miljöpartiet har också fäst uppmärksamheten på att det här behövs pengar för att man skall kunna avsätta områden med akut hotade arter. I den budget som skall gälla för ett och ett halvt år föreslår socialdemokraterna mindre än 200 miljoner. Vi i Miljöpartiet anser att 500 miljoner är en absolut nödvändighet för att vi skall kunna ha en valfrihet i morgon. Annars har vi ingen valfrihet, och då har vi inte heller några hotade arter kvar. Jag vet att det har skett förändringar. Många skogsägare har tagit till sig kunskapen. Men kunskapen hjälper ju inte de hotade arterna om de samtidigt försvinner.
Fru talman! I dag prioriteras de områden som vi vet är hotade. Ni påstår att det fortfarande sker hejdlösa avverkningar av urskogar, men det är ett helt felaktigt påstående. Man borde faktiskt i Sveriges riksdag anknyta till den verklighet som föreligger och inte försöka göra gällande någonting helt annat. När det gäller fjällskogen lägger Naturvårdsverket fram sin nya strategi, som i princip innebär att man sätter en klar övre gräns. Det kan väl ses som en typ av naturvårdsgräns. Det är helt enkelt en föryngringsgräns. Den strategin kommer att läggas fram före årsskiftet. En annan typ av hänsyn man kan se är den hänsyn som både småskogsbruket och storskogsbruket tar när det gäller dessa skydd. Vi kan bara konstatera att hyggenas storlek har minskat. 1993/94 var genomsnittshygget i Sverige på 5,5 hektar. I år är vi nere på 4 hektar. Hyggesstorleken minskar med en sådan takt. Det är ett tecken på att man tar hänsyn. Man skärmar av och lämnar våtmarker, precis som Carl G Nilsson var inne på. Någonting har hänt. Samtidigt kommer det en oerhörd informationskampanj från Skogsvårdsstyrelsen. Man når ut till varje enskild skogsägare, ut till skolor och ut till alla människor som i någon form brukar naturen. Skogsarbetarförbundet drev en hård kampanj för en rikare skog. 100 000 människor i Sverige har sett denna.
Fru talman! Chefen för Artdatabanken, Thorleif Ingelöf, skulle inte gå ut till pressen med påståendet att hotet mot de rödlistade arterna i Sverige är stort i dag om han inte var mycket orolig. Han är tjänsteman och har i uppgift att se till att de hotade arterna fredas. Om han upptäcker att det sker någonting i Sverige i dag som kommer att få konsekvenser för morgondagen tycker jag att han gör helt rätt i att gå ut och tala om det: I dag sker det fortfarande avverkning av skogsområden med akut hotade arter. Varje dag sker avverkning i områden med akut hotade arter. Det är verkligheten. Vi i Miljöpartiet anser att det är så pass akut att det måste uppmärksammas nu. I morgon kan det vara för sent. Jag hoppas att Leif Marklund inte med sitt inlägg menar att det kan vänta till morgondagen. I så fall tror jag tyvärr att Leif Marklund kommer att bli mycket besviken i morgon, för då kommer det antagligen att visa sig vara för sent.
Fru talman! Jag vill gå tillbaks till Gudrun Lindvalls huvudinlägg. Hon sade att det vi politiker säger i kammaren inte betyder någonting. Vi pratar en hel del strunt. Verkligheten talar ett annat språk. Det kanske ligger någonting i detta, Gudrun Lindvall. Jag förstår att det finns människor med större uthållighet. Det var väldigt bra att Gudrun Lindvall korrigerade sitt första inlägg och sade "skogsområden" i stället för "urskogar". Det är klart att det kan finnas någon skorv som kan vara intressant i något område som avverkas.
Fru talman! Jag tyckte att det var mycket tillfredsställande att höra Leif Marklund uttrycka gillande över den nya skogsvårdslagen och hur den nya skogsvårdslagen har visat sig fungera. Det föranleder ett direkt förmodande om att åtminstone Leif Marklund och jag tillsammans kommer att verka för att det kommer att bli en separat lagstiftning även i fortsättningen.
Fru talman! Det är klart att jag delar Carl G Nilssons uppfattning när det gäller skogsvårdslagen i stora delar, men jag sade också att vi måste vänta på utvärderingen av vissa saker. I dag finns det klara tecken på att det måste göras justeringar i skogsvårdslagen, men i huvudsak tror jag att skogsvårdslagen kommer att bli bra i framtiden. Jag kan nämna några områden som vi börjar fundera på i dag. Röjningsaktiviteterna ligger till grund både för det kvantitativa och det kvalitativa skogsbruket. Skogsplanteringen har också sjunkit mycket drastiskt - kanske för drastiskt. Det gäller också ransoneringsparagrafen. Det är naturligtvis för tidigt att säga någonting klart, men vi får fortsätta att följa frågan.

Fru talman! Det har redan sagts från denna talarstol att skogen är vår viktigaste naturresurs. Den är också den viktigaste inkomstkällan för Sverige som land. Den har en stor betydelse för vår bytesbalans. Den ger också väldigt många jobb. Carl G Nilsson redogjorde ganska bra för detta inledningsvis. Han poängterade också att det inte bara är skogens ekonomiska värden som är viktiga. Vi har möjligheter till rekreation och naturupplevelser i skogen som få andra människor i världen har. Det är naturligtvis viktiga saker att ta hänsyn till och vårda. Det råder ingen tvekan om att de människor som är sysselsatta i det svenska skogsbruket också är besjälade av denna tanke och denna vilja. Det har förändringen av skogsvårdslagen och det som har hänt därefter klart visat. Behandlingen av skogen är annorlunda i dag än den var tidigare som ett resultat av en förändrad skogsvårdslagstiftning, men naturligtvis inte bara därför. Det är också ett resultat av den kunskapsuppbyggnad som har skett, inte bara hos skogsägarna utan också hos dem som jobbar i skogen, dvs. de som kör avverkningsmaskinerna och gallringsmaskinerna och som över huvud taget är verksamma i de avverkningar som sker både av bolagsskog och av enskild skog. Det finns ett grönt kort nu. För att få detta gröna kort skall man ha en utbildning där man lärt sig vilka värden som finns i naturen. Väldigt mycket av det vi vill bevara är ju sådant som vi inte ser. Det är lavar och kryp av olika slag. Det måste man känna till för att begripa att det är värt att bevara. Den kunskapen är avsevärt mycket större i dag än den var bara för fem år sedan. Den är ännu större jämfört med hur den var längre tillbaka. Men längre tillbaka i tiden skötte sig detta mer på ett naturligt sätt, eftersom uttagen inte var så stora och mångfalden i brukningsmetoderna var större. Skulden till att det blev som det blev är naturligtvis flerfaldig. Den skogsvårdslagstiftning vi hade, som ställde utpräglade krav på att det skulle finnas ekonomiska utgångspunkter för skogsbruken, var avgörande. Den hade naturligtvis en väldigt stor skuld. De som inte lydde lagen då, lät lösslyn växa och gallrade på sitt sätt framstår i dag faktiskt som mer framsynta än de som följde lagen till punkt och pricka. Det är i och för sig allvarligt, men det var det som var grunden för förändringen av skogslagstiftningen. Man skulle ge ett större ansvar till den enskilde brukaren. Som jag ser det har man tagit detta ansvar på ett väldigt bra sätt. Det har flera redan pratat om här i talarstolen. Utskottet var ute på exkursion i Gävleborg och Dalarna. Vi besökte Korsnäs AB och tittade på deras arbete med just detta. Vi fick en klar praktisk visning av vad det har lett till. Vi var också hos skogsägare i Dalarna, som visade hur man där har levt upp till dessa nya krav. Vad vi lärde oss på den resan var att de förändringar som har skett är betydande och att vi kan se framtiden an med tillförsikt. Men det är alldeles klart att det kommer att ske misstag också i framtiden. Som Gudrun Lindvall sade finns det naturligtvis de som gör fel, men det kommer vi alltid att få leva med. Vi kommer aldrig att få ett samhälle där alla gör rätt. Vi vill inte leva i ett samhälle där vi pekar ut för varje människa vad han eller hon skall göra. Det faktum att vi har givit ett ansvar till dem som har att sköta detta tycker jag är en fantastisk styrka. Det ger också förutsättningar för att vi skall få engagerade människor som vill skapa någonting, och som också kommer att göra det. Sedan finns det en mängd detaljer som har berörts. Man har bl.a. talat om rotsnurr, och det är naturligtvis inte något som är bra. Vad det beror på är det litet svårt att säga. Det är ekonomiska kriterier, att man skall effektivisera, som har lett fram till det. Det har kanske också funnits en liten övertro till experters idéer. Att man sprutade bort lövskogen under 1960 och 1970-talet var också en sådan företeelse. De som pläderade för det borde nu träda fram, tala om sin visdom och stå till svars för den, när nu björkmassaved är mer betald är barrträdsmassaved. Detta visar att människors olika idéer måste tas till vara. Det är på det sättet vi bäst tryggar en långsiktig och bra skogsvård. Skogsvården är långsiktig, och den sträcker sig över en lång tid. Från Centerpartiets sida har vi ingen reservation till betänkandet. Vi tycker att skogsvårdslagen har verkat under ganska kort tid. Det har hänt väldigt mycket, och vi måste se framtiden an. Sedan finns det naturligtvis bekymmer. Det har här talats om avstyckning av fastigheter och kalavverkning. Erik Artur Egervärn kommer att tala om det senare, och jag går därför inte närmare in på det. Det är en sådan fråga som Centerpartiet har fäst uppmärksamheten på, och där måste det göras någonting. Vi har tendenser när det gäller röjning och när det gäller plantering. Men det är inte lätt att vara tvärsäker. Självföryngring är inget dåligt sätt att få fram ny skog. Det visade sig också vid den exkursion som vi gjorde i Dalarna, där man klart visade att det är ett bra alternativ på många marker, dock icke på alla. Fru talman! Centern har avgivit ett särskilt yttrande. Där tar vi upp det som Moderaterna tar upp i sin reservation, nämligen att skogslagstiftningen bör finnas kvar som en särskild skogslagstiftning. Vi tycker inte att det finns anledning att i dag skriva regeringen på näsan hur det skall vara. Man arbetar med en miljöbalk. Vi har haft ett förslag till en miljöbalk där skogslagstiftningen inte fanns med. Det finns inga sådana planer från vår sida, och vi vill heller inte att den skall vara med. Däremot kan naturligtvis vissa delar av sådant som har med skogens skötsel att göra, framför allt bevarandet av biologisk mångfald, föras in i lagen. Det är en ganska naturlig åtgärd. Fru talman! Det här är sådant som man kan prata ganska länge om, men jag skall begränsa mig till detta. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Miljöbalken skall täcka lagstiftning som har att göra med hälsa, miljö och bevarande av naturresurser. Skogsvårdslagen handlar just om det och är i själva verket en central lagstiftning för det som miljöbalken skall innehålla. Det är därför ganska självklart för Miljöpartiet att skogsvårdslagen skall vara med i miljöbalken. Jag har lyssnat på de andra debattörerna här i dag som är emot detta. Det gäller i första Carl G Nilsson och Lennart Brunander, men även Leif Marklund hade synpunkter åt samma håll. Såvitt jag kunde höra anförde de i sak inga argument emot att skogsvårdslagen skulle in i miljöbalken. Det de sade var att de tycker att det är bra med en egen lagstiftning för en speciell näring. Med det synsättet skulle det inte vara möjligt att ha någon miljöbalk över huvud taget. Det är nämligen tillämpbart för varenda lagstiftning som skall vara med i balken. Det gäller lagen om kemiska produkter, där Kemikalieinspektionen tycker att det kan vara bra med egen lagstiftning. Det gäller självfallet vattenlagen, där man på Vattendomstolen och annorstädes tycker att det är jättebra med egen lagstiftning. Det gäller naturligtvis också hälsoskyddslagen, som man är van att tillämpa på ett visst sätt hos myndigheterna, osv. Finessen med miljöbalken är att vi skall få en heltäckande lagstiftning som tar upp bevarandet och hanteringen av naturresurserna och de miljöeffekter och hälsoeffekter detta har. Det handlar om att förenkla lagstiftningen, att få bort dubbelskrivningar och att få samma kravnivåer och straffskalor, osv., att samordna så att vi får en heltäckande lagstiftning på området. Detta vill uppenbarligen Lennart Brunander och Carl G Nilsson motverka genom att hålla en central del av den lagstiftning som handlar om just detta utanför. Även om man skall hålla skogsvårdslagen utanför miljöbalken innebär det att miljöbalken blir tillämpbar på skogbruket. Man kommer att bli tvungen att ha paragrafer i miljöbalken som gäller för skogsbruket, och då får skogsbruket hålla sig till två lagstiftningar, miljöbalken och skogsvårdslagen. Man måste självfallet också göra följdändringar i skogsvårdslagen så att den stämmer överens med miljöbalken, så att vi inte får två lagstiftningar som säger olika saker på samma sakområde. Då är det ännu svårare att begripa varför man skall hålla skogsvårdslagen utanför. Jag tror att ni har tänkt fel. Ni har reagerat reflexmässigt för att försvara ett revir. Ni vill ha det i fred, eftersom ni länge har ägnat er åt just detta område, och ni ser inte helheten i det. Det finns ingen nackdel för skogsbruket att föra in skogsvårdslagen i miljöbalken. Det blir tvärtom enklare också för skogsbruket. Det har också ett stort pedagogiskt värde för alla som skall följa lagstiftningen och arbeta med den att man får den samlad, enhetligt och förenklad på detta sätt. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till reservation

Fru talman! Roy Ottosson ställer frågor om hur det skall bli med miljöbalken och om skogsvårdslagstiftningen skall med. Han pläderar också för att det skall vara på det sättet. När riksdagen beslutade att inte nu införa någon miljöbalk utan vänta med det sade Miljöpartiet att man skulle greja det med regeringen och Socialdemokraterna, och då borde man ju veta hur det blir. Hur det blir i slutänden får vi ha en diskussion om. Men faktum är att den skogsvårdslagstiftning som vi har i dag fungerar och är ganska ny. Vi har dessutom en skogsvårdsorganisation som fungerar bra som vi också skall vara rädda om. De instruktörer som vi har på skogsvårdsområdet åker i dag land och rike kring för och instruerar och lär länsstyrelsernas naturvårdsenheter hur det skall gå till att driva ett miljöriktigt skogsbruk. Det tycker jag är ett bevis så bra som något på att den lagstiftning och den organisation som vi har på skogsbrukets område är bra och bör få vara kvar. Det kommer naturligtvis att i miljöbalken föras in bestämmelser som har att göra med detta, eftersom bevarandefrågor av olika slag finns med. Men det är en övergripande lagstiftning. Vi kommer att behöva lagstiftning för olika områden även fortsättningsvis.
Fru talman! Det som Lennart Brunander nu sade är egentligen ett stöd för att ta med skogsvårdslagen i miljöbalken. Han har framhållit hur viktig den är för miljöarbetet i Sverige. Han har sagt att skogsvårdslagen gäller skyddet för hotade arter, att bevara den biologiska mångfalden men också att bevara och utveckla en viktig naturresurs, och det är just det som miljöbalken skall innehålla. Finessen med miljöbalken är att samla den typen av lagstiftning. Sålunda kommer med största sannolikhet skötsellagen för jordbruket att vara med i miljöbalken liksom naturligtvis naturvårdslagen, naturresurslagen osv., som också handlar om att förvalta naturresurser. Det är ett antal talare som här har framhållit att skogen är en otroligt viktig naturresurs för Sverige med mycket stor ekonomisk betydelse. Det stärker argumentet att skogsvårdslagen är en central lagstiftning för miljöbalken och att den naturligtvis skall vara med, precis som vattenlagen, kemikalielagar, osv. Fru talman! Det faktum att skogsvårdslagen nu hålls utanför vittnar om att Centerpartiet i det här fallet inte har begripit själva finessen med miljöbalken. Själva grunden för miljöbalken är samordningen av den centrala lagstiftningen. Att ni nu går emot detta visar att ni inte har tagit miljöbalken riktigt på allvar. Det är grundproblemet. Det gäller också det förslag till miljöbalk som den förra regeringen lade fram, där inte detta var med. Den var mycket splittrad och osammanhängande i stora delar.
Fru talman! Om vi har begripit några finesser eller inte får andra avgöra. Men jag tror nog att vi vet vad vi vill och hur vi skall kunna hantera en miljöbalk så att den ger ett skydd för miljön och de resurser som vi vill bevara. Men om inte vi har begripit detta, har inte heller den utredning som lade fram det grundläggande förslaget till en miljöbalk begripit det. Och de penetrerade ju det här under mycket lång tid. Men låt oss diskutera detta när förslaget kommer. Det skall det ju faktiskt göra. Vi väntar fortfarande på miljöbalken, och det är ett av bekymren.
Fru talman! Jag är en av dem som var med i Miljöskyddskommittén som tog fram det första förslaget till miljöbalk i Sverige. Det är riktigt att vi då inte tog med skogsvårdslagen eftersom det fanns en annan utredning som satt och skrev om den. Eftersom den utredningen redan var i gång fann man det praktiskt svårt att göra på något annat sätt. Det sågs som något man fick ta i nästa steg längre fram. Så är det med den frågan. Nu har vi kommit fram till detta nästa steg. Skogsvårdslagen är färdigbearbetad. Vi vet hur den fungerar. Det börjar bli dags att inse att detta hör till miljöbalken ungefär på samma sätt som vi insett att även vattenlagen skall vara med. Den fanns ju inte heller med i det ursprungliga förslaget. Det berodde på att man inte hann med. Det finns inte heller några stora problem. Vi har analyserat skogsvårdslagen och jämfört den med det övriga som skall vara med i miljöbalken, och vi ser inga problem med att integrera den. Man skulle kunna ha ett särskilt avsnitt som handlar om skogsbruk som i stort sett är vår nuvarande skogsvårdslag. Det skulle innebära att man har gemensamma aktsamhetsregler och gemensamma regler med övrig lagstiftning som berör just bevarande av naturresurser. Man skulle kunna utveckla detta tillsammans med miljöfrågorna. Vad Lennart Brunander i sak säger är egentligen argument för att ta in skogsvårdslagen i miljöbalken. Enda argumentet emot är att man inte har tagit till sig den helhetsyn som miljöbalken i grunden handlar om.
Fru talman! Vi ligger kanske litet före vår tid när det gäller debatten om miljöbalken och skogsvårdslagen, precis som jag antydde inledningsvis. Man kan dela många av de uppfattningar som Lennart Brunander för fram. Vi får skäl att debattera den här frågan djupare. Regeringen har ju sagt att den beredningen som nu pågår skall lägga fram sitt förslag i god tid före sommaren 1997. Då får vi en chans att verkligen ta tag i den här frågan ordentligt och fördjupa oss i den fram till dess att det skall fattas beslut i riksdagen. Det man nu kan skönja är att vi aldrig kan komma ifrån att en miljöbalk måste innehålla någon form av anknytning. Däremot inte sagt att man behöver integrera de här två lagarna helt.
Fru talman! Leif Marklund säger att vi ligger före i tiden. Det är inte lång tid kvar tills det här nya förslaget till miljöbalk skall vara klart. Därför finns det ett väsentligt skäl för oss som sysslar med miljöpolitik här i riksdagen att markera att vi anser att det är viktigt att ha med den centrala lagstiftningen på miljöområdet i miljöbalken, och dit hör skogsvårdslagen. Vi ligger inte före tiden, även om Miljöpartiet i och för sig gillar att ligga före tiden. Leif Marklund kom i på anknytningen. Oavsett om skogsvårdslagen läggs i balken eller inte kommer skogsvården ändå att bli tvungen att tillämpa miljöbalken. De allmänna reglerna där kommer att gälla även skogen. Den täcker 70 % av landets yta och har en oerhört central betydelse för biotopskydd och bevarande av hotade arter osv. Det kommer man inte ifrån. Det handlar i stället om att förenkla det hela. Det är därför jag säger att ni tänker fel när ni försöker bromsa den här egentligen ganska självklara processen. Ni ägnar er åt ett revirtänkande som bromsar en naturlig utveckling att integrera och förenkla lagstiftningen. Det är inte till nytta för skogsvården att ha en speciallagstiftning som ligger utanför när man ändå måste följa den övergripande lagstiftningen på området. Det finns även andra vinster i att ta in detta i miljöbalken. Det gör att den i sig blir mer heltäckande och mer begriplig. Det har också ett stort pedagogiskt värde för beslutsfattare, inte minst för oss själv här i riksdagen. Även det Leif Marklund säger i sak är egentligen en plädering för att ta in skogsvårdslagen i miljöbalken. Det vore bra om man kunde tänka om litet grand på den kanten och hjälpa till att driva på så att den verkligen kommer med i slutändan.

Fru talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 3 behandlas svensk skogspolitik i vid bemärkelse. Med det här inlägget här i kammaren vill jag aktualisera de problem som uppstått som en konsekvens av den nya förvärvslagstiftningen. De har redan noterats här i kammaren av andra talare. Jan Jennehag noterade också att talarstolen i riksdagen är till för att debattera aktuella saker i. Det gäller då saker som inte bara är aktuella i riksdagen utan även ute i vårt samhälle. Det jag syftar på är det som jag skulle vilja kalla vår tids baggböleri, dvs. att smarta uppköpare förvärvar skogsfastigheter och omgående kalavverkar all skog på dem. Ibland har dessutom de här förvärven skett genom falska förespeglingar om bosättning, men sedan köpet väl är klart rensas fastigheten på sitt skogsvärde och talet om bosättning saknar helt plötsligt aktualitet. Carl G Nilsson sade i sitt anförande att den nya skogs och förvärvslagen har blivit en succé. Jag vill inte ifrågasätta det. Min ambition med det här inlägget är inte heller att i grunden ändra på den gällande förvärvslagstiftningen. Jag vill dock kanske modifiera den och säga att det finns betydande plumpar i det sätt som den nya förvärvslagstiftningen har kommit att utnyttjas, även om den i och för sig är bra i det stora hela. Jag kan belysa det sakförhållandet med ett aktuellt exempel från Jämtland. Där förvärvades alldeles nyligen en skogsfastighet på drygt 90 hektar av en uppköpare. Den kalavverkades nära nog över en enda natt. Detta är bara det senaste exemplet i en lång rad motsvarande fall de senaste åren i Jämtland, och det förekommer även på andra håll i landet. Jag tvekar inte att beteckna det som en modern variant av baggböleri, dvs. skogen ses enbart som ett objekt för snabba penningklipp. Det finns inget intresse för en långsiktig miljöinriktad skogsvård. Att äga, bruka och förvalta skog är enligt min mening ett långsiktigt åtagande som kräver ansvar för både skogsråvaran och viltbeståndet och även för den bygd där skogsfastigheten är belägen, inte minst i ett län som Jämtland där även krav på hänsyn till turismens intressen ibland måste vägas. För hundra år sedan stävjades baggböleriet dels med en kraftfull opinionsbildning, dels genom den s.k. Norrlandsutredningen som så småningom ledde fram till en lagstiftning här i riksdagen. Jag noterar att Gudrun Lindvall i sitt särskilda yttrande har tagit upp detta med de kortsiktiga spekulationsköpen av just mindre skogsfastigheter. Jag vill gärna ta tillfället i akt och framhålla att jag i det avseendet helt delar de åsikter hon framför. De aktualiserade missförhållanden kan åtgärdas på flera sätt utan att för den skull ändra skogslagstiftningens huvudinriktning. Man kan bl.a. tänka sig att förvärv som skett på oriktiga grunder, eller t.o.m. lögnaktiga grunder, måste leda fram till en kraftfull juridisk åtgärd och påföljd. Som jag ser det saknas uppenbarligen den möjligheten i dag. Vidare kan man, liksom man gör med större skogsfastigheter, kräva ett kvarvarande skogsvärde eller skogsbestånd under en längre tid efter förvärvet. Det skulle radikalt minska intresset för och möjligheterna till rena spekulationsköp. Jag noterar också, som andra har sagt här, att utskottet tagit till sig detta sakförhållande och att man sålunda skriver: "att Skogsstyrelsen --- med förtur tar fram ett underlag för bedömning av vilka ytterligare åtgärder som behövs för att motverka den typ av problem som beskrivs." Jag vill framhålla angelägenheten av just detta med betoning på begreppet förtur. Jag utgår från att både utskottet och regeringen följer den här utvärderingen av den nya skogslagstiftningens effekter. Slutligen vill jag framhålla att det här inte enbart är en skogsvårdande och miljövårdande fråga. Det är också en överlevnadsfråga för glesbygd och landsbygd i stora delar av vårt land där skogen är den långsiktiga resursen, vilket har sagts här från talarstolen, och där skogsfastigheterna kan ge sysselsättning och utkomstmöjligheter och därvid bidra till ett upprätthållande av en levande landsbygd. Låt oss slippa ett dystert återfall i baggböleri så här 100 år efter dess avskaffande.

Fru talman! Jag kan naturligtvis förstå detta mycket väl. Jag kommer också från trakter där jag har sett de avarter som Erik Arthur Egervärn försöker beskriva. Som vi tidigare har debatterat i kammaren är väl inte det här en våldsamt stor fråga i förhållande till de fastigheter som omsätts. Däremot kan det slå mycket hårt lokalt. Av den anledningen tror jag att det är fel att hela tiden försöka gå på förvärvslagen. Den kom till med syfte att man skulle få omsättning på fastigheterna ute i glesbygd så att man skulle slippa se ljus efter ljus slockna på glesbygden. Förvärvslagstiftningen har haft framgångar. Avarterna dök upp i och med förändringen i skogsvårdslagens ransoneringsparagraf. Jag tror att man kanske kan lösa problemet med mycket små marginella förändringar och ändå ha en radikal förvärvslagstiftning med tre steg - rågångsgranne, ortsbefolkningen och juridiskt person, där kommunerna har inflytande. Den delen i skogsförvärvslagstiftningen har faktiskt medfört att vi har fått bättre bosättningar på landsbygden. Till detta har naturligtvis också dödsboutredningen och lagstiftningen beträffande dödsbon bidragit. Jag tror inte att man får göra det här till en så stor sak när det gäller förvärvslagen. Däremot måste vi hålla frågan under uppsikt, och därför tycker jag också att det är bra att frågan kom upp på den politiska dagordningen i en debatt i kammaren.
Fru talman! I mitt anförande har jag inte i något avseende begärt att förvärvslagstiftningen skulle ändras. Jag sade tvärtom att den i stora delar är bra. Men det är helt uppenbart att det behövs justeringar, och jag pekade på två möjligheter. Det gäller inte att ändra lagstiftningen som sådan. Man kan i stället införa någon typ av juridisk påföljd för de personer som förvärvar fastigheter på oriktiga grunder och med, som jag sade, lögnaktig information. En annan metod att förändra detta sakernas tillstånd är att, som jag sade, kräva att även mindre skogsfastigheter skall ha ett garanterat skogsvärdesinnehåll under en avsevärd tid efter förvärvet. Det innebär alltså inte att man ändrar nuvarande förvärvslagstiftning.
Fru talman! Eftersom Erik Arthur Egervärn kopplade det jag sade om skogsvårdslagstiftningen till de här avarterna som förekommer vid tillämpningen av lagstiftningen vill jag klargöra att jag naturligtvis inte försvarar sådana avarter. Totalt sett i förhållande till antalet avverkningar i landet är den här typen av avverkningar i själva verket försumbara. Men skogsägarna skall självfallet följa skogsvårdslagen, vilket innebär en skyldighet att återbeskoga fastigheten. Om detta inte sker finns det juridiska möjligheter att följa upp ett sådant dåligt förfarande. Jag vill varna för - om jag uppfattade detta rätt - att ha någon slags ransoneringsåtgärd vid förvärv av skogsfastigheter. Det är en av de bra och nödvändiga möjligheterna, nämligen att man kan göra ett större skogsuttag vid ett förvärv för att klara likviditeten och klara köpeskillingen. Det är en av förutsättningarna vid generationsskiften, som är mycket vanliga i det privata skogsbruket. Jag vill bestämt avråda från en sådan ransonering.
Fru talman! Carl G Nilsson säger att det rör sig om så få fall av den här hanteringen. Det är möjligt. Jag har ingen statistik på antalet fall i landet. Men där dessa fall inträffar kan det rent av bli en katastrof. Man får således inte negligera dem på grund av deras eventuellt ringa antal. Så till frågan om den s.k. ransoneringsåtgärden. Vi har redan detta förhållande när det gäller skogsfastigheter över 100 hektar. Det finns alltså ett stipulerat krav på ett kvarvarande skogsbestånd efter förvärvet. Jag ser inget skäl till att man har dragit gränsen vid just 100 hektar. Denna princip skulle kunna tillämpas på betydligt mindre fastigheter, i synnerhet skulle det kanske kunna göras mera regionalt betingat beroende på i vilka områden dessa skogsfastigheter finns. I mitt tidigare inlägg pekade jag på just turistområden, där den här typen av hantering kan få nästintill katastrofala följder för hela miljön.

Fru talman! Jag vill huvudsakligen tala om reservation 2. Gudrun Lindvall har tidigare yrkat bifall till den, och det vill jag också göra här. Reservationen handlar om s.k. rotsnurr. Nu är jag lockad att också tala om omvänt baggböleri som jag har haft en interpellation om, men jag låter det anstå till en annan gång. Detta sagt med anledning av Erik På s. 6 i betänkandet hänvisas angående s.k. rotsnurr till en interpellationsdebatt som jag hade med näringsministern den 29 maj i år. Att tala i framtidstermer om den här frågan är helt riktigt, men den slutsats som då drogs är enligt min mening helt förkastlig. Man skulle satsa på framtiden och glömma gamla försyndelser. Skog som planterades på 60 och 70-talet hör i allra högsta grad framtiden till med tanke på trädets långa tillväxttid. Skall vi få en skog som uppfyller kraven inför framtiden, krävs en utredning när det gäller rotdeformationer och instabilitet, dvs. rotsnurr. Varje år som drabbade träd lyckas växa vidare innan de vid en storm faller innebär en ekonomisk förlust. Det är också en förlust för naturen. Det är också en stor risk att historiska impediment skapas, särskilt i höjd eller norrlägen. Ett impediment är ingenting som bevarar skog. Det har sagts här tidigare, och det vill jag å det bestämdaste motsätta mig. Impediment är områden där skogsbruk icke kan äga rum. Det är just ingenting att spara som skogsfastigheter eller skogsgrupper. Däremot kan det gälla andra typer av områden som kan vara värda att finnas kvar av den orsaken. Kanske kan man sedan tala om ökade procentsatser som har undantagits från skogsbruk, t.ex. impediment. Det tycker jag att man skall lämna åt sidan. Det finns ett historiskt impediment på 10 000 hektar, en kvadratmil, i Gällivare. Det finns många sådana områden, men jag känner till just det här. Där kan man aldrig mera bedriva något skogsbruk. Det betyder att man efter flera planteringar inte har lyckats beskoga området. Det är ett historiskt impediment. I mellersta och i södra Sverige uppstår i allmänhet inte dessa problem. Nya planteringar kan återbeskoga områdena efter misslyckad plantering. Att undersöka rotsnurrens omfattning och att snarast försöka med andra metoder är en nödvändighet. En metod är naturlig föryngring. Borrotsplantor är en annan metod. Det blir ett fortsatt händelseförlopp när man har undersökt rotsnurrens utbredning. Den här frågan är så stor att ingen ansvarig politiker på allvar vågar ta i frågan. Det gäller miljarder kronor. Det gäller inte bara någon miljard utan kanske 100 eller 1 000 miljarder kronor, som man har försummat i Sverige. Många forskare är faktiskt eniga om detta. Det är inte bara något som jag har tänkt ut här. Rotsnurr är inte historia, även om historien om rotsnurr ger dålig eftersmak. Sedan 70-talet har 100 000-tals hektar planterats med miljontals, miljarder, små täckrotsplantor. Bara Assi Domän har planterat omkring 170 000 hektar med paper pot i norra delen av Sverige. Med stora kunskaper om fenomenet fortsätter man att använda plantor som ger rotsnurr. Det säljs än i dag plantor som ger upphov till kraftigt deformerade rotsystem. Jag har sett plantor som man planterade för ett och två år sedan, och de är fortfarande snurrade. Genom Skogsstyrelsens plantinventering vet man att en av tre plantor dör efter fem år. Efter två år, alltså två vegetationsperioder, har 25 % dött, och efter fem år alltså ca en tredjedel. I Götaland och södra Svealand är vanliga orsaker snytbaggen eller att plantorna dränks i planteringarna, men i Värmland och Dalarna, som snarare har Norrlandsnatur, är det "annan orsak". Det betyder att det är i första hand rotsnurr som är orsaken. Enligt min och många andras åsikter är det på detta sätt. Genom knölarna som finns i övre roten på litet större träd - träd som är fem till tjugo år - stryps näringstillförseln till trädet. Det ger utrymme för angrepp av framför allt honungsskivling. På naturligt föryngrade skogar finns nästan inget angrepp av honungsskivling på plantor som är över femton år. Det vill säga att de klarar av de angrepp som förekommer. Det gör inte rotsnurrade trädplantor. Honungsskivlingen ger då nådastöten, och då kan två tre meter höga träd ramla som plockepinnar. När man tänker på att skogen i Norrland kan behöva ända upp till 120 år för att bli avverkningsmogen är det en framtidsfråga att gå bakåt och inventera och lösa de här problemen för att få ut så mycket som möjligt av skogen. Det är oerhört viktigt för naturen, det är viktigt för rennäringen, det är viktigt för ekonomin att man gör denna undersökning. Det finns många gamla skogvaktare och kronojägare som känner till det här problemet. Det finns många från SNF och naturvårdare, sådana som vistas mycket ute i markerna, som mycket väl känner till det här. Det skulle alltså inte vara en omöjlighet att ta även dem till hjälp i det här fallet. Under de sista 40 åren av sin levnad växer träden två tredjedelar av sin slutliga längd. Avverkningen bör alltså inte ske förrän de har blivit 100-120 år. Den 7 december kl. 13-17 blir det ett seminarium om rotdeformationer och instabilitet i lokalen med beteckningen L 4-27. Alla riksdagsledamöter kommer att få en inbjudan. Forskare och naturvårdare kommer att ge fakta och sin syn på fenomenet rotsnurr. Jag yrkar alltså på en utredning om det här. Om jag har tid kvar skall jag läsa upp några plantsystem som ger rotsnurr; det här är bara ett litet antal: Paperpot: kvarsittande syntetiskt papper - 1 miljard plantor har planterats. Det är den värsta sorten. plantor. Hårdplast med styrlister i. Det är litet bättre men det finns rotsnurr där. Eftersom min taletid är slut kan jag inte fortsätta längre nu, men det finns en rad ytterligare. Även i dag finns det plantor som planteras på det här sättet. Jag har på mitt rum två år gamla rotsnurrade plantor.

Fru talman! Göte Jonsson har frågat mig om regeringen avser att lägga fram förslag om en av riksdagen fastställd riksnorm och om i så fall ekonomisk kompensation kommer att ges till kommunerna. Vidare frågar Göte Jonsson om jag är beredd att i socialtjänstlagen skriva in rätten att villkora bistånd. Socialtjänstlagen är till sin konstruktion en ramlag. 6 § socialtjänstlagen reglerar den enskildes rätt till bistånd, varav ekonomiskt bistånd till försörjning är en form. Ekonomiskt bistånd skall tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Begreppet skälig levnadsnivå definieras inte närmare i lagtexten eller i lagens förarbeten. Socialtjänstlagen skall enligt lagens förarbeten ge kommunerna frihet att utforma biståndet utifrån lokala förutsättningar och att fastställa vilken nivå som motsvarar lagens krav på skälig levnadsnivå. Samtidigt framhålls det i förarbetena att det är önskvärt att bedömningen blir så enhetlig som möjligt. Detta är bakgrunden till att Socialstyrelsen fick i uppdrag att i samråd med Svenska kommunförbundet utarbeta allmänna råd om socialtjänstlagens tillämpning. Det är nu tio år sedan Socialstyrelsen kom med sin rekommendation om en socialbidragsnorm. Trots detta finns det i dag en stor spännvidd mellan de normer som kommunerna tillämpar. Vissa kommuner tillämpar en socialbidragsnorm som Socialtjänstkommittén bedömer ligger under lagens krav på en skälig levnadsnivå. Överklaganden av beslut om socialbidrag har ökat mycket kraftigt under senare år. Majoriteten av alla överklaganden när det gäller socialtjänstlagen gäller numera kommunernas socialbidragsnormer. Den enskilde som överklagar kommunens beslut får ofta rätt till ett högre belopp. Den som inte överklagar beslutet får dock nöja sig med det lägre beloppet. Det förekommer att samma person månad efter månad tvingas överklaga socialnämndens beslut för att få ut det högre belopp som domstolen tilldömer personen i fråga. Socialtjänstkommittén betecknar en sådan rättsförlust som otillfredsställande för den enskildes rättssäkerhet. Lagens bristande precisering har således medfört en förskjutning av beslutstyngdpunkten från de folkvalda organen till förvaltningsdomstolarna. Detta är huvudskälen till att Socialtjänstkommittén föreslagit att rätten till socialbidrag bör preciseras i socialtjänstlagen så att det tydligare framgår vilka utgiftsposter som ingår samt vilken nivå som normen bör ligga på. Socialtjänstkommitténs förslag bereds inom Socialdepartementet. Regeringens avsikt är att inom kort besluta om en lagrådsremiss i frågan och att i början av nästa år förelägga riksdagen förslag till förändringar av socialtjänstlagen som skapar större klarhet inom socialbidragssystemet. Avsikten med förändrade regler för socialbidragshanteringen är inte att ge avkall på den enskildes rätt till ett grundstöd. Det är viktigt att bibehålla socialbidragens karaktär av individuellt anpassade åtgärder. Kommunerna bör också få ökad frihet att anpassa bidragssystemet till lokala förutsättningar. Förändringarna avser att minska förvaltningsdomstolarnas tolkningsutrymme till förmån för de folkvalda organen, riksdagen och kommunernas valda församlingar, utan att den enskildes rättssäkerhet åsidosätts. Vid en reformering av socialbidragssystemet bör stor vikt läggas vid arbetslinjen. Därför ser jag det som mycket viktigt att vi i socialtjänstlagen tydligare lyfter fram kommunens skyldighet att bistå, inte endast med ekonomisk hjälp, utan framför allt med aktiva insatser av annat slag som hjälper den enskilde att på sikt klara sin egen försörjning. Jag vill då särskilt understryka vikten av att förbättra socialtjänstens samverkan med övriga berörda myndigheter, framför allt med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och andra rehabiliterande organ för att åstadkomma en samordning av insatserna. Det kan handla om en rad olika åtgärder med såväl sysselsättning som arbetsrehabiliterande inslag. I det här sammanhanget kan det finnas skäl att förtydliga reglerna som berör socialtjänstens möjlighet att ställa krav på den som söker bistånd eller att på olika sätt villkora biståndet. Av samhällsdebatten kan man få intryck av att socialtjänsten inte har rätt att ställa några som helst krav på den som söker bistånd. Så är det naturligvis inte. Endast den som har uttömt sina egna möjligheter kan få socialbidrag. Finns realiserbara tillgångar skall i första hand dessa användas för att täcka kostnader för hyra, uppehälle etc. Den som kan arbeta är också skyldig att aktivt söka och ta lämpligt arbete. Man är också skyldig att delta i lämpliga arbetsmarknadspolitiska insatser som arbetsförmedlingen eller kommunen erbjuder, t.ex. beredskapsarbete, arbetsmarknadsutbildning eller arbetsrehabiliterande åtgärder. Regeringsrätten har i en dom kommit fram till att en hjälpsökande som utan giltigt skäl vägrar att ta anvisat arbete kan nekas bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen. Det kommande förslaget kommer tydligt att slå fast den rättspraxis som i dag gäller beträffande krav på aktivt arbetssökande. OECD genomför just nu en jämförande studie av socialbidragssystemen i ett antal länder. En slutsats som redan nu kan dras är att Sverige är det land som går längst i kravet på att den som söker socialbidrag också aktivt skall söka arbete. I den svenska debatten om socialbidragen har det framställts önskemål om att socialtjänstens rätt att ställa krav på den som söker bidrag skall utvidgas ytterligare. Det har bl.a. gällt frågan om socialtjänstens rätt att vägra bistånd till någon därför att denne inte accepterat socialtjänstens krav på deltagande i sysselsättning, som inte ryms inom den vanliga arbetsmarknaden och som inte heller är beredskapsarbete, alltså i den typ av fall där regeringsrätten nyligen förklarat att det inte går att villkora rätten till bidrag. Det är uppenbart att denna fråga bör få en ordentlig genomlysning och ett klargörande. Jag har för avsikt att ta upp frågan i den kommande propositionen om en ny socialbidragsnorm. När det gäller Göte Jonssons fråga om en ekonomisk kompensation till kommunerna med anledning av eventuella förändringar av reglerna för ekonomiskt bistånd vill jag klart slå fast att ambitionen är att skapa förutsättningar för en bättre och effektivare socialbidragshantering, som ger lägre kostnader för kommunerna och som ytterst tar sikte på att ge den enskilde möjligheter till egen försörjning och ett aktivt liv. Någon särskild kompensation till kommunerna utöver det allmänna statsbidraget är inte aktuell.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på interpellationen. Vi befinner oss i en mycket intressant situation. Socialtjänstkommittén har arbetat i många år med att se över socialtjänstlagen. Den tyngsta remissinstansen, Svenska kommunförbundet, säger: Nu måste regeringen tillsätta en utredning för att gå till botten med frågan om det ekonomiska biståndet. Detta är en mycket långtgående nedvärdering av Socialtjänstkommitténs arbete och dess majoritets förslag. Jag kan konstatera att jag personligen i och med yttrandet från Svenska kommunförbundet har fått rätt på många punkter. Jag tycker verkligen, fru talman, att det finns skäl för statsrådet Ingela Thalén att ta de här synpunkterna på allvar inför det arbete som nu pågår med att utarbeta en proposition. Det finns en hel del positivt i Ingela Thaléns svar, men jag skulle önska ytterligare klarlägganden, samtidigt som jag kan konstatera att jag på alla punkter inte delar statsrådets uppfattning i själva frågan. Alldeles uppenbart måste vi ha en lagparagraf, en rättighetsparagraf om rätten till bistånd, ekonomiskt och annat. På den punkten råder det inga delade meningar. Men här finns en rad frågor som måste belysas och ytterligare diskuteras. Vem skall bestämma, och vem har moralen? Jag menar personligen att kommunerna måste få ett större ansvar, en större självbestämmanderätt när det gäller såväl det ekonomiska biståndet som andra insatser. Det finns ingen anledning att tro att kommunalpolitikerna har en sämre moral än riksdagspolitikerna på den här punkten. Hur skall vi utforma de olika rättigheterna i biståndsparagrafen, och vad skall denna innehålla? Jag delar också uppfattningen att det är en fördel med en precisering i socialtjänstlagen såsom Socialtjänstkommittén har redovisat, men det måste vara kommunerna själva som sätter prislappen på de olika delarna i en sådan lista, eftersom förutsättningarna är olika i olika kommuner. Det måste också finnas en vettig relation mellan ekonomiskt bistånd och annat bistånd. Om för stor vikt läggs vid det ekonomiska biståndet minskar kommunernas möjligheter att gå in med annat bistånd, och oftast är det det andra biståndet som är det viktiga. Där kommer min kritik mot riksnormen in. Jag skulle vilja ha ett klart besked från Ingela Thalén. Ser inte statsrådet mycket klara problem med en riksnorm? En sådan försvårar för kommunerna att gå in med andra metoder. Statsrådet säger att vi skall ha en individuell anpassning till biståndsparagrafen och att varje person skall prövas utifrån det bistånd som behövs. Med en riksnorm försvåras detta, och nya problem skapas. En riksnorm ses nämligen som en generell rätt till ekonomiskt bistånd. Regeringen måste i det här sammanhanget tala klartext och inte tala med kluven tunga. I tillväxtpropositionen förs ett resonemang, och i dagstidningarna förs ett annat resonemang bl.a. vad gäller riksnormen och kommunernas möjlighet att själva påverka nivåerna. Det måste löna sig att arbeta. Vi vet att det med dagens nivåer i många fall inte lönar sig för den som har ekonomiskt bistånd att gå ut i förvärvsarbete. Det här skapar problem. Det ger inte den nödvändiga stimulans som krävs för att människor skall gå ut i arbetslivet. Vi får inlåsningseffekter, som i många fall gör det omöjligt för socialsekreterarna och Socialnämnden att jobba. Jag förde så sent som i går ett resonemang med en företagare som hade haft kontakter just med socialtjänsten. En person som erbjöds arbete hade då sagt till företagaren att han inte skulle tjäna ett dugg på att jobba hos honom. Sådana signaler är givetvis fullständigt felaktiga. Här krävs en ingående revision. Vem skall ha ansvaret? Är det vi själva i den lilla världen som har ansvaret? Det är med anledning av den frågan väldigt intressant att läsa Regeringsrättens dom beträffande ett fall där en ung flicka har flyttat ihop med en pojkvän och kräver att socialtjänsten skall betala en telefonräkning på 244 kr. Socialnämnden säger nej, och ärendet går sedan ända upp till Regeringsrätten innan det blir klarhet i fallet. Regeringsrättens majoritet säger nej, men Socialstyrelsen tycker att det beslutet är felaktigt. Vad ger detta, den osäkerheten i sådana frågor, för signaler till ungdomar? Skall inte ansvaret i den lilla världen, i familjen, sträcka sig längre än till byxlinningen visavi socialtjänsten? Bara det faktum att två ungdomar anser sig ha rätt att få socialbidrag för en telefonräkning på 244 kr underkänner ju faktiskt tilllämpningen av socialtjänstlagen. Vem får i annat fall betala, om man inte betalar inom familjen? Då blir det sjukvårdsbiträdet, metallarbetaren och andra som för stå för kostnaderna. Här krävs mycket klara uppstramningar av lagen i fråga. Till sist vill jag ta upp frågan om villkorat bistånd. Låt mig då ta upp Tyresöfallet - jag tror att det är det statsrådet hänvisar till i svaret på min interpellation. Ett kommunalråd där menar att den aktuella domen är förödande, eftersom den innebär att man inte kan gå in med några andra åtgärder än ekonomiskt bistånd när det gäller att stödja ungdomar. Min önskan, Ingela Thalén, är att kommunen skall få ett ökat självbestämmande, att domstolarnas inflytande i det här sammanhanget skall begränsas och att rätten att villkora bistånd anges betydligt tydligare än vad som är fallet i nuvarande lagstiftning.
Fru talman! Jag håller med socialministern om att det är önskvärt att bedömningen av ekonomiskt bistånd blir så enhetlig som möjligt. Den stora spännvidd som i dag finns mellan de normer som kommunerna tillämpar är inte acceptabel. Socialbidraget representerar samhällets yttersta skyddsnät. Det är oacceptabelt att detta nät skall skifta alltför mycket mellan olika kommuner i landet och att maskorna är så glesa att vissa faller rakt igenom. Socialtjänstlagens karaktär av ramlag innebär risk för rättsförluster för den enskilde. Från denna utgångspunkt är det viktigt med mer preciserade bestämmelser för att den enskildes rätt till bistånd skall garanteras. Vad gäller enskilda socialbidragsmål har det visat sig att enskilda domar generellt sett inte medför någon höjning av kommunens egen norm. Den som inte överklagar kommunens beslut får alltså nöja sig med ett lägre belopp. Detta visar att det behövs ett grundstöd. Jag är glad att socialministern poängterar vikten av aktiva insatser från kommunens sida, att det inte endast handlar om ekonomisk hjälp. I de kommuner där socialtjänsten samverkar med andra berörda myndigheter som arbetsförmedling, försäkringskassa, landsting, komvux och näringsliv når man positiva resultat. När myndigheterna arbetar var för sig för att hitta lösningar är det inte ovanligt att det som av en ses som en lösning av en annan myndighet ses som ett hinder. Men i samverkan blir det fler lösningar, och hindren elimineras. Möjligheterna till otraditionella lösningar är i dag stora. Det finns många goda exempel ute i kommunerna. I min hemkommun, Nynäshamn, har socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa och psykiatri i flera år med framgång arbetat tillsammans, och detta samarbete har resulterat i hållbara individuella lösningar, som också har varit snabba och flexibla. Samverkan ger alltså både ekonomiska och humanitära vinster. Samordnade utbildningsinsatser är också oerhört viktigt. Många kan i dag inte få ett arbete på grund av att de saknar faktiska kunskaper. De enkla jobben finns inte längre i samma utsträckning som tidigare. Att vara aktivt arbetssökande måste vara realistiskt. Det måste handla om krav utifrån den enskildes förmåga och förutsättningar samt utifrån de samhällsförhållanden som råder. Att inte ställa krav är en form av förödmjukelse, men är inte kraven realistiska leder de bara till ytterligare misslyckanden för den enskilde. Det är viktigt att inte blanda ihop villkor och krav. Till Göte Jonsson vill jag säga: Man kan i dag gå in med andra åtgärder utöver det ekonomiska biståndet, och det gör de flesta kommunerna. Att ha ett grundstöd och samtidigt en större frihet för kommunerna att anpassa bidragssystemet till lokala förutsättningar kopplat till aktiva insatser - det är precis så socialtjänsten skall arbeta, och det är också vad som på många ställen sker i dag. Också jag vill nämna ett exempel. Vi hade i Nynäshamns kommun under flera år ytterst få utbetalningar över norm och få överklaganden. Göte Jonsson anser väl ändå att den enskilde skall garanteras en skälig levnadsnivå? Om han anser det borde han också kunna instämma i att vi skall ha ett grundstöd, kombinerat med en större frihet för kommunerna att utarbeta lokala lösningar.
Fru talman! Jag är inte riktigt klar över vad alla de argument som Göte Jonsson anfört i Socialtjänstkommittén har gått ut på. Jag har dock naturligtvis läst reservationerna vid och de uppfattningar som redovisas i dess betänkande.

Jag menar inte att det är felaktigt att de handlägger det som skall föras dit, men det är uppenbart att lagens hittillsvarande otydlighet har medfört att för mycket har lyfts över till domstolarna. Det som Eva Arvidsson lyfte fram om kopplingen mellan de individuella rättigheterna i form av ett grundstöd och en ökad frihet och ett ökat ansvar för kommunerna är mycket viktigt. Det är naturligtvis också viktigt att man kommer fram till en balanspunkt så att den här frågan kan hanteras i vardagsarbetet. Göte Jonsson tog också upp att en enskild socialbidragstagare har sagt sig inte tycka att det lönar sig att ta ett arbete som har erbjudits utan - det var underförstått i beskrivningen - avsåg att fortsätta att ta emot ekonomiskt bistånd i form av socialbidrag. Den valfriheten finns enligt lagen inte. Vi har en lång rad regeringsrätts och kammarrättsdomar mellan åren 1983 och 1991 som alldeles tydligt anger att om det finns en möjlighet att försörja sig själv genom att dels få ett arbete, dels få rehabilitering och kompetensutveckling eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd, skall de möjligheterna tas emot. Det handlar dessutom i en lång av domarna om krav på heltidsarbete. I en av domarna sägs t.ex. att vederbörande inte har rätt till ekonomiskt bistånd därför att det finns möjlighet för en i familjen att gå upp i arbetstid. Den möjligheten skall utnyttjas först, innan rätt till socialbidrag finns. På den här punkten råder alltså inget tvivel. Så till frågan om villkorat bistånd. Enligt den beskrivning Göte Jonsson gör har kommunalrådet i Tyresö sagt att man härmed försvårar möjligheterna. Jag anser att han har fel. Det finns otydligheter i den nuvarande lagen, men jag menar att enligt de regeringsrättsdomar som hitintills fallit och som vi får använda som utgångspunkt för att klargöra frågan ytterligare skall kommunen åläggas skyldighet att gå in med annat bistånd än i första hand ekonomiskt bistånd. Och, Göte Jonsson, jag är inte beredd att villkora den yttersta möjligheten till stöd när man är som sämst skyddad, så att man mister sin rättssäkerhet i
Fru talman! Inte heller jag är beredd att villkora bistånd, så att den som bäst behöver biståndet mister sin rättssäkerhet. På den punkten är vi överens. Men frågan är då: Hur skall vi trygga rättssäkerheten? I dag har vi ingen rättssäkerhet. Vi har en bred gråzon i socialtjänsten mellan arbetslinjen och andra aktiva insatser, andra krav och villkor som socialtjänsten vill ställa inom ramen för en riktig metodutveckling och möjligheter till rehabilitering. Detta är, statsrådet Ingela Thalén, inte någon rättssäkerhet utan en stor osäkerhet, och det är detta som jag vill komma åt i detta sammanhang. Valfriheten finns inte i dag, säger statsrådet, och det är riktigt om man strikt följer arbetslinjen. Men min fråga var: Är det rimligt att ha sådana nivåer över hela landet att den som får ekonomiskt bistånd uppfattar det som fullständigt meningslöst att gå ut och ta ett arbete? Enligt LO-tidningen skulle 20 % - jag vet inte om det var av hela populationen eller av LO:s medlemmar - ha rätt till ekonomiskt bistånd inom de ramar som finns i dag. Min fråga är om det är rimligt. Jag anser att det är orimligt att ha det ordnat på det sättet. Statsrådet säger vidare att kommunalrådet i Tyresö har fel. Jag anser att kommunalrådet i Tyresö har rätt. Vad man i Tyresö har gjort är att man inom ramen för en hög ambition när det gäller rehabilitering av unga arbetslösa har lagt fram ett program för hur man skall kunna få ungdomarna aktiverade. Det är det programmet som Regeringsrätten har sagt nej till. Vad innebär detta, statsrådet? Jo, det innebär att alla de kommuner som nu ambitiöst arbetar med liknande program inte kan fortsätta, eftersom Regeringsrätten har sagt nej. Jag är mycket ledsen över att jag fick det beskedet från statsrådet Ingela Thalén att kommunalrådet i Tyresö har fel. Jag tolkar det på det sättet att statsrådet inte är beredd att lyssna på kommunalrådet i Tyresö och inte heller på Svenska kommunförbundet, som har precis samma uppfattning som jag på den här punkten. Vi måste ha en socialtjänstlag som är förankrad i det allmänna rättsmedvetandet, i det som folk känner är rätt och riktigt.

Jag menar att kommunpolitikerna därvidlag har samma höga moral som man har i regering och i Sveriges riksdag.
Fru talman! Göte Jonsson talar oerhört förledande vackert om rättssäkerhet och om att det är viktigt att arbetslinjen gäller. Men, Göte Jonsson, vad det ytterst handlar om är ju att lägga ut en balanspunkt så, att man tryggar den enskilde individens rättssäkerhet mot förvaltningsövergrepp eller andra beslut. Det är viktigt, och det är vi överens om.

Men eftersom Tyresödomen och även de regeringsrättsdomar som finns är uttryck för att den nuvarande lagen är oklar på denna punkt - och det måste man erkänna - är det min avsikt att se till att den lag som skall föreläggas riksdagen skall vara sådan att man inte behöver komma tillbaka till den här typen av oklarheter. Man har nu sagt att sättet att handskas med situationen i ett av fallen visar på att man har klivit över gränsen till det som kan betraktas som villkorat bistånd i förhållande till det som betraktas som krav på att stå för en egen försörjning. Alltså måste lagen tydliggöras på den punkten. Vad sedan gäller frågan om nivåer och påståendet att en viss procentandel skulle ha rätt till ekonomiskt bistånd är det så att varje enskild familj och person prövas individuellt. Det faktum att man generellt över året har en viss inkomstnivå ger ju inte rätt till ekonomiskt bistånd. Man kan faktiskt i övrigt ha en ekonomisk situation som gör det möjligt att klara sig ekonomiskt. Vi vet genom forskningsrapporter och mycket ingående studier att de som får socialbidrag i Sverige som regel är ur många olika aspekter oerhört utsatta människor. De är ofta egendomslösa, har låga inkomster osv. Det är naturligtvis viktigt för oss när vi utarbetar en socialtjänstlag att vi tar sikte på att skapa ett skydd för dem som i övrigt inte har möjlighet att skydda sig själva. Därav kommer min uppfattning att jag skall komma till riksdagen med en balanspunkt som innebär att man å ena sidan tar hänsyn till det som jag tycker att Eva Arvidsson argumenterade väl för och å andra sidan ser till att kommunerna får ett ökat ansvar - där delar jag Göte Jonssons uppfattning - för att arbeta aktivt med annat sådant arbete inom socialtjänsten som leder till möjlighet till egen försörjning. Vi skall akta oss för att kränka individens rättssäkerhet och rättstrygghet. Jag delar uppfattningen att människor självfallet skall in i aktivt arbete. Självfallet skall unga människor inte starta sina liv beroende av socialbidrag. Den kommande socialtjänstlagen kommer att se till att de oklarheter som har funnits hitintills röjs undan.
Fru talman! Statsrådet räknar upp en rad olika kommuner som tillämpar olika metoder och säger att man har gjort rätt där och att man har gjort fel i Tyresö. Detta visar att gråzonen är väldigt stor. Vad vi har i dag när det gäller villkorat bistånd i socialtjänstlagen är den s.k. arbetslinjen. Den utnyttjas i många fall in absurdum. Därför hamnar man i dessa gråzoner. Det jag vill är att vi inte enbart skall tillämpa arbetslinjen. Vi skall också kunna villkora andra åtgärder från socialtjänsten. Det är inte för att jag vill klämma åt de utsatta grupperna, utan helt enkelt därför att jag anser att vi hjälper de utsatta grupperna bättre på det sättet. Varför, Ingela Thalén, inte lyssna till dem som arbetar ute på fältet med dessa frågor? Det är socialsekreterarna, socialnämnderna och kommunerna som möter problemen. Det är ju de som i första hand kritiserar den nuvarande lagstiftningen och Socialtjänstkommitténs majoritetsförslag. Det är ju de som kritiserar. Det är de som kan, de som verkar och de som ser bristerna. Eftersom socialtjänsten inte kan gå in i tidiga skeden och ställa krav på olika metodutvecklingar utifrån en individuellt anpassad bedömning får vi en sämre socialtjänst. Det innebär att människor hamnar ännu djupare ned i de problem som har skapats och som har gjort att de måste gå till socialtjänsten över huvud taget. Det är ju detta som är problemet. Personligen, fru talman, stöder jag helt de krav som finns i Kommunförbundets yttrande när det gäller Det intressanta, statsrådet, är ju att vi är överens om att det finns en gråzon. Vi är överens om att det behövs förtydliganden. Jag vill ha ett besked från statsrådet. Tänker Ingela Thalén följa Socialtjänstkommitténs skrivningar när det gäller villkorat bistånd? Då får vi klarare gränsdragningar, men vi får en klar uppstramning av möjligheten till villkorat bistånd. Eller tänker statsrådet följa min och Svenska kommunförbundets uppfattning när det gäller positionsbestämning, dvs. att öka kommunernas möjlighet att ge villkorat bistånd inom ramen för rehabiliteringsåtgärder? Det skulle vara väldigt värdefullt om statsrådet på den punkten kunde göra ett klarläggande i kammaren. Var kommer statsrådet att lägga positionsbestämningen? Till sist vill jag säga något om rättssäkerheten. Jag anser givetvis att man skall ha rätten att pröva huruvida man har rätt till bistånd eller inte i domstol. Men när det gäller nivåerna är det min uppfattning att kommunerna har bättre möjlighet att göra bedömningar, utifrån förutsättningar som finns på kommunal nivå. Vi i riksdagen har sämre förutsättningar att fatta beslut om nivåer utifrån en riksnorm.
Fru talman! Jag blir faktiskt litet rädd när jag hör Göte Jonsson elda upp sig så här. Jag tror inte att Göte Jonsson i sin ambition att övertyga mig om sin uppfattning avser att låta socialtjänstlagen glida över till att bli någon form av tvångslag. Jag hoppas att det inte är så. Socialtjänstlagen är ju ingen tvångslag. Vad vi diskuterar är ju skyldigheter för den enskilde individen att försörja sig själv. Det skall klart tydliggöras på vilket sätt det skall ske, på vilket sätt man skall stå till arbetsmarknadens förfogande och hur man skall stå till förfogande när det gäller olika rehabiliteringsprogram för att kunna uppfylla försörjningsansvaret. Vi är överens om att det skall vara så. Även Göte Jonsson vet naturligtvis att jag återkommer till de sista frågorna både i lagrådsremiss och i socialtjänstpropositionen. Då blir det alldeles tydligt vad jag tycker i de frågorna. Jag kan inte låta bli att tycka att det är litet förmätet av Göte Jonsson att säga att de som kritiserar Socialtjänstkommitténs förslag är de som kan frågorna. Jag vill nog hävda att även Socialtjänstkommitténs majoritet och andra debattörer inom socialtjänstområdet har en hel del kunskap att tillföra, även om de har en annan uppfattning än Göte Jonsson på varje enskild punkt.

Fru talman! Stig Sandström har i en interpellation ställt ett antal frågor till mig som har anknytning till utskrivning av äldre från sjukhusen. Stig Sandström frågar vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta med anledning av den senaste ÄDEL-rapporten från Låt mig inledningsvis hålla med Stig Sandström om att frågorna är många. Det är svårt att ge alla svar i dag. Ett av de största problemen inom akutsjukvården före genomförandet av ÄDEL-reformen var det stora antalet medicinskt färdigbehandlade patienter. Bristen på kommunala vårdalternativ innebar att många äldre blev kvar på sjukhuset utan att egentligen behöva sjukhusets specialiserade resurser längre. En betydelsefull del av ÄDEL-reformen var därför de nya bestämmelserna om ett kommunalt betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade patienter inom somatisk och geriatrisk akutsjukvård. Det nya systemet resulterade i att antalet sådana patienter halverades det första året, och det har sedan sjunkit ytterligare. En viktig förutsättning för att detta ekonomiska styrsystem skall fungera var och är att kommunerna samtidigt utvecklar nya boende och vårdalternativ. De särskilda stimulansbidragen till gruppboende och till andra alternativa äldreboendeformer på tre miljarder kronor har starkt bidragit till en sådan utveckling. Under åren 1991 till 1995 har uppskattningsvis 15 000-20 000 nya äldrebostäder tillkommit. En stor andel av dessa utgörs av gruppboende för personer med demenssjukdomar. Vid genomförandet av ÄDEL-reformen fick kommunerna dessutom ett statsbidrag på 1,5 miljarder kronor för att täcka utgifterna som betalningansvaret medförde. Även detta statsbidrag har gjort det möjligt för kommunerna att utveckla äldrevården. Hälso och sjukvården har under senare år genomgått stora förändringar. Förändrad vårdstruktur och nya ansvarsförhållanden har tillsammans med bl.a. vårdgarantin, ny medicinsk teknik och nya ekonomiska styrsystem påverkat vårdtider och genomströmning av patienter. Även för äldre patienter har vårdtiderna minskat, både inom somatisk akutsjukvård och geriatrisk vård. Mellan åren 1992 och 1994 minskade antalet platser inom den geriatriska vården med ca 2 400, vilket också bidragit till en påtaglig förändring av verksamhetens inriktning. Socialstyrelsen gör dock bedömningen att det kommunala betalningsansvaret starkast bidragit till att medelvårdtiderna inom akutsjukvården förkortats. I tidigare ÄDEL-rapporter har återkommande problem och oklarheter på rehabiliteringsområdet uppmärksammats. Hösten 1994 tog regeringen initiativ till ett särskilt stimulansbidrag på 300 miljoner kronor, som syftar till att utveckla och förbättra samverkan mellan huvudmännen. På detta område kan Socialstyrelsen nu redovisa en mycket glädjande utveckling. En nyorientering av den geriatriska verksamheten har tagit fart, och denna viktiga verksamhet understödjer alltmer den kommunala äldreomsorgen. På några håll prövar man att ekonomiskt och organisatoriskt samordna landstings och kommunresurser - ibland under samma tak. Ett antal kommuner har också tillskapat egna kvalificerade resurser och utvecklar nu kompetensen och formerna för en kommunal rehabilitering av äldre. Socialstyrelsen redovisar i årets ÄDEL-rapport också olika aspekter på äldres situation inom akutsjukvården och i samband med utskrivningen. Beskrivningen bygger på ett stort antal underlagsrapporter från studier om vårdkedjor för äldre. Huvudproblemet när det gäller sjukvård för äldre är inte längre det stora antalet medicinskt färdigbehandlade patienter utan snarare vad som händer patienten efter utskrivningen. Socialstyrelsen lyfter här fram brister när det gäller bl.a. vårdplanering och informationsöverföring mellan olika vårdgivare. Socialstyrelsen har därför beslutat utfärda föreskrifter av vilka avses framgå bl.a. när, till vem och med vilket innehåll information skall ges när en patient lämnar sjukhuset för vård i hemmet eller i särskilt boende. I årets rapport redovisas också uppgifter om utskrivning av svårt sjuka patienter och om vården i livets slutskede. Uppgifterna visar på en betydande ökning av antalet äldre som avlidit kort tid efter utskrivning från sjukhus. Dock måste påpekas att antalet avlidna i befolkningen varit relativt konstant - dödligheten har alltså inte ökat. Utskrivningsmönstret har också studerats ingående, och man har gjort jämförelser mellan Stockholms och Värmlands län. Anmärkningsvärt många äldre i Stockholms län som kommer in till sjukhuset från det egna hemmet skrivs ut till en helt ny boendeform, fastän livet nästan är slut. I Värmland tycks sjukhusen ha varit försiktigare med utskrivning av mycket sköra patienter. Här flyttas inte patienterna till en helt nya boendeform under de sista levnadsdagarna. Socialstyrelsen har i ÄDEL-rapporten framhållit att det inte är acceptabelt att patienter flyttas mellan olika vårdformer i livets slutskede. Mot den bakgrunden har Socialstyrelsen beslutat att utarbeta ett nytt Allmänt råd om vård i livets slutskede. Jag instämmer till fullo i Socialstyrelsens bedömning att onödiga förflyttningar av människor i livets slutskede inte är acceptabla. Det är viktigt att Socialstyrelsen som tillsynsmyndighet noga följer upp dessa frågor. Jag har också erfarit att Socialstyrelsen tillsammans med länsstyrelserna avser att följa upp utskrivningar av äldre patienter från akutsjukvården över hela landet. Hur vi bemöter och behandlar våra allra äldsta är ett mått på kvaliteten i omsorg och vård och inte minst på samverkan mellan olika vårdgivare. Många av de brister i handläggning, i vårdplanering och i medicinsk tillsyn som Socialstyrelsen redovisat under åren anser jag vara oacceptabla. Jag kommer därför inom kort att föreslå regeringen att besluta om en utredning som skall belysa frågan om bemötandet av äldre inom omsorg och vård. Utredaren skall bl.a. kartlägga och beskriva olika kvalitativa brister och brister i bemötande av äldre och även föreslå åtgärder som kan bidra till att avhjälpa dessa missförhållanden.

Fru talman! Jag får tacka socialministern för svaret, och jag skall sedan kommentera svaret litet grand. Anledningen till att jag ställde denna interpellation är att vi i socialutskottet hade en föredragning om ÄDEL-reformen. Jag tror nog att vi alla gemensamt i utskottet uppfattade att det här var fråga om politisk dynamit. Siffrorna var mycket skrämmande, framför allt för Stockholmsområdet. Min spontana tanke var att jag måste ställa en fråga, därför att jag kände igen mönstret sedan två år tidigare i min egen hemkommun Situationen där blev likartad den situation som råder i Stockholmsområdet. Vid ett ålderdomshem ökade dödstalen väldigt kraftigt, medan dödstalen på det närbelägna sjukhemmet var oförändrade. Det var en äldre kvinnlig läkare som slog larm om detta. Det visade sig att man från kommunens sida försökte tysta ned det hela, och läkaren blev omplacerad. Men resultatet blev en folkstorm. Läkaren återfick sin tjänst, och det ansvariga kommunalrådet åkte sedan i valet på en stor förlust. Jag vet att sådana här förhållanden kan rättas till, om man ingriper i tid. Men jag vet också att det finns många som vill släta över problemen och inte tala så mycket om dem. Jag har tittat litet på de åtgärder som socialministern föreslår. Att Socialstyrelsen skall utfärda föreskrifter är den första åtgärden. Den andra åtgärden är ett Allmänt råd om vård i livets slutskede. Den tredje åtgärden är en uppföljning tillsammans med länsstyrelserna och den fjärde är en utredning som skall belysa frågan om bemötandet av äldre inom sjukvården. Dessa åtgärder är väl bra, men frågan är om de är tillräckliga mot bakgrund av innehållet i ÄDEL rapporten. Jag tycker faktiskt att det handlar om larmsiffror när det gäller Stockholmsområdet. Enligt rapporten har antalet anmärkningar vad gäller läkemedel ökat från 1992 till 1994 från 87 till 570, alltså en ökning med nära 700 %. Man kan läsa att läkarinsatserna har minskat under samma tidsperiod från 8 minuter till 4,4 minuter per patient, att personaltätheten har minskat, att vårdplatserna på lasarett för de äldre totalt har minskat från 37 000 till 30 000 och att vårdtiderna har minskat. Man kan också i rapporten läsa att områdesansvaret har försvagats, delvis på grund av husläkarreformen. Det har uppstått brister i vårdplanering och informationsöverföring. Det är klart att alla dessa neddragningar och brister får konsekvenser. Man ser också att antalet personer som har avlidit inom två dagar efter flyttning från hemmet till särskilt boende har ökat från 11 till 122. Det är alltså en tiofaldig ökning. Antalet personer som har dött inom 14 dagar efter att de har flyttats från hemmet till särskilt boende har ökat från 122 till 599. Det är en ökning med nära 500 %. Det finns ännu mer skrämmande siffror när det gäller geriatriken. Man har jämfört antalet dödsfall vid sju geriatriska sjukhus här i Stockholm, som har ökat från 25 till 165 på ett år. Samtliga har avlidit inom 14 dagar. Detta är väldigt allvarliga siffror. Det värsta är att man i rapporten talar om att det är trender som har uppstått. Allt detta går ju helt på tvärs mot vad vi säger i andra sammanhang, t.ex. i Prioriteringsutredningen, att man skall satsa på vård i livets slutskede. Jag undrar faktiskt om de nämnda åtgärderna är tillräckliga. Jag erkänner att det är svårt att hantera dessa frågor. Men situationen är så pass allvarlig att någonting måste ske. Det minsta man kan göra är att be sjukvårdspolitikerna i Stockholms län att förklara vad det är som händer vid de geriatriska klinikerna. Jag skall avsluta med att läsa upp vad rapporten säger: Att inte driva en utveckling inom äldreomsorgen, utan att bara förvalta innebär de facto en stagnation. Denna debatt och utveckling måste initieras både på den nationella och på den lokala nivån. Det är också min åsikt. De sista orden i rapporten är: Antalet avlidna är i sig inte så stort i relation till det totala antalet inskrivna per år, men rörelseriktningen, med mer än en fördubbling på två år, bör uppmärksammas. Får denna utveckling fortsätta öppnas skrämmande perspektiv. Inte ens inom geriatriken finns numera tid att vårda den döende. Att över huvud taget flyttas från en vårdform till en annan i livets slutskede kan inte vara god vård. Jag ställer åter frågan: Anser ministern att föreslagna åtgärder är tillräckliga, eller finns det även andra idéer?
Fru talman! Får jag börja med att instämma i Stig Sandströms sist framförda formulering. Det är inte acceptabelt att flytta runt människor deras sista dagar. Det tror jag också att jag sade i mitt inledande svar. Så får det inte vara, så får det inte gå till. Man kan naturligtvis konstatera att det i varje enskilt fall handlar om en läkares bedömning. Av just det skälet kommer Socialstyrelsens allmänna råd att på den här punkten få mycket stor betydelse, eftersom det just skall ge stöd och vägledning om hur man skall bedöma och arbeta med patienter som står vid livets slut. Man kan se från två utgångspunkter på patienter som dör några dagar efter utskrivningen från ett sjukhus. Framför allt gäller det om det handlar om några få timmar. Man kan säga att det var fel att skriva ut patienten då och att patienten borde ha fått ligga kvar på sjukavdelningen eller på sjukhuset. Men man kan också ställa sig frågan: Var det rätt att över huvud taget flytta patienten till sjukhuset? De sista timmarna i livet skulle man kanske i stället få vistas i sitt hem omgiven av bra och kompetenta läkare och kanske av sin familj. Just för att få reda på hur det har varit i varje sådant enskilt fall skall nu Socialstyrelsen gå igenom varje sådan händelse som har inträffat under den senaste tiden och som mer numerärt finns beskriven i den senaste rapporten. Förutom det som finns i mitt svar vill jag peka på att vi också genom de medicinskt ansvariga sköterskorna inom de olika boendeformerna har lyft kompetensen. Det är ju en helt ny yrkesgrupp, som vi inte tidigare har haft. Det är också en tillgång i arbetet med att hjälpa äldre människor och deras anhöriga i sådana här svåra situationer. Sedan vill jag lägga till att jag tror att den nya socialtjänstlagen också kommer att spela en roll när det gäller kommunernas arbete med äldrevård och äldreomsorg. Jag vill också lyfta fram att vi till våren kommer med förslag om lagstiftning kring verksamhetstillsyn inom hälso och sjukvård i vid mening. Det kommer naturligtvis att vara ett stöd i Socialstyrelsens arbete med att granska och följa innehållet i hälso och sjukvården.

Fru talman! Jag sade inledningsvis att jag tror att det går att rätta till de här felen. Om de beror på dålig planering, dålig organisation eller dålig styrning kanske man kan komma till rätta med dem genom organisationsförändringar och bättre uppföljning. Men de brister som jag räknade upp visar också att det mycket är en fråga om pengar. Jag tror också att man kan rätta till fel om man skjuter till pengar när man ser att det håller på att gå snett. Därför vill jag ställa frågan: Är ministern beredd att skjuta till pengar, om det skulle visa sig behövas för att komma till rätta med de här bristerna? Det har utan tvivel pågått nedskärningar. Vi har varnat för dem. Tillsammans varnade vi i valrörelsen för att man inte bara kan fortsätta att skära ned, dra in på personal och trimma organisationerna. Vi måste också se till att verksamheterna fungerar. Jag skulle vilja fråga ministern: Om det skulle visa sig att de här stora allvarliga bristerna beror på att medel fattas, är ministern beredd att ompröva besparingsplanen och skjuta till pengar till kommuner och landsting, som t.ex. Vänsterpartiet har föreslagit, för att komma till rätta med bristerna och ge de äldre ett värdigt slut? Jag ställer bara den frågan. Tack!
Fru talman! Den ekonomiska politiken kanske kräver en alldeles egen interpellationsdebatt. Men jag vill ändå säga att en av de viktigaste förutsättningarna för att kommuner och landsting över huvud taget skall kunna klara sina åtaganden framöver är att vi håller fast vid den ekonomiska politik som vi har lagt upp en strategi för. Den innebär att ökad sysselsättning ger större skattekraft i kommunerna och att utbetalningen av de statsbidrag som kommuner och landsting beviljats också fullföljs under de kommande åren. Problemen inom äldrevården i Stockholms läns landsting får kanske diskuteras med den gemensamma majoriteten i Stockholms läns landsting som ju består av socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister.

Fru talman! Gudrun Lindvall har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att senarelägga startdatum för ripjakten i Sverige. Starten för den allmänna jakttiden på ripa i Sverige har under mycket lång tid varit den 25 augusti. Att just detta datum valts beror på den långa och omfattande forskning på ripa som har bedrivits i Sverige. Jag delar Gudrun Lindvalls uppfattning att avgörande för jaktstarten skall vara ripkycklingarnas utveckling och att kycklingarna då är flygga. Ripkycklingarna utvecklas snabbt efter kläckningen, och de börjar flyga vid ungefär en veckas ålder. Självfallet skall dock så små och unga ripor inte jagas. Jägarna är inte heller intresserade av att jaga dessa ripkycklingar, de är ju inte speciellt matnyttiga. Det är äggens kläckningsdatum som avgör hur väl utvecklade ripkycklingarna är vid en viss tidpunkt. I de södra fjällen visar mångåriga studier att äggen i medeltal kläcks den 23 juni. Där är således kycklingarna cirka två månader gamla vid jaktstarten den 25 augusti. Då har kycklingarna en vikt på mellan 80 och 90 % av den vuxna ripans vikt. Då är de också så väl utvecklade och flyger så bra att det endast undantagsvis går att skilja mellan kycklingar och helt vuxna fåglar när de flyger upp. Studier i Sverige och Norge visar att kläckningen i Lapplandsfjällen sker ungefär en vecka senare än i den södra delen av fjällkedjan. I Lapplandsfjällen har ripkycklingarna den 25 augusti en vikt på mellan 75 och 80 % av den vuxna ripans vikt. Även dessa kycklingar har normalt en sådan vikt och utveckling att jakt på dem är fullt försvarbar. De här uppgifterna om ripkycklingarna och deras utveckling gäller under normala förhållanden. Det här året var emellertid snösmältningen i fjällområdet extremt sen. På många platser var snösmältningen den senaste i mannaminne. Det har därför rapporterats från en del håll att ripkycklingarna just i år varit ovanligt sent utvecklade. Enbart årets sommar i fjällen bör emellertid inte få vara det enda som avgör när den svenska ripjakten skall starta i fortsättningen. Frågan måste ses i ett större och längre perspektiv. Ett senarelagt startdatum skulle innebära att ripjakten och älgjakten börjar i stort sett samtidigt. En senareläggning kolliderar dessutom med samernas sarvslakt. Det är således inte enbart fördelar med en senarelagd jaktstart på ripa. Frågan om lämpligt startdatum för ripjakten kommer att behandlas av regeringen vid ett senare tillfälle. Naturvårdsverket håller nämligen på med en översyn av samtliga jakttider. Verkets förslag till ändrade jakttider kommer inom kort att redovisas till regeringen. Miljövårdsberedningen har i sitt betänkande Hållbar utveckling i landets fjällområden föreslagit att endast ortsbor skall få påbörja småviltsjakten före den 10 september. Andra skulle få vänta till efter den 10 september. Regeringen kommer att ta ställning till beredningens förslag under våren. Slutligen kommer Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Sametinget att under våren lägga fram sin utvärdering av det nya upplåtelsesystemet för småviltsjakten på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Regeringen kommer således att inom en snar framtid behandla jakten på ripa ur ett flertal olika aspekter, däribland lämpligt startdatum.

Fru talman! Jordbruksministern! Bakgrunden till den här interpellationen är att man i Sverige bedömer att ripkycklingarna är tillräckligt väl utvecklade för att man skall kunna starta jakten den 25 augusti. I Norge, där man har anledning att göra precis samma bedömning av tidpunkten för startdatum, anser man att ripkycklingarna är färdiga den 10 september. Naturligtvis är det förvånande att två länder som ligger så nära varandra och som egentligen har precis samma ripstam kan göra så olika bedömningar. Jag är övertygad om att om den här debatten hade hållits i Norge hade man ansett att det startdatum för jakten som man har där är det riktiga. Det är alltså fråga om en bedömning av när jakten kan starta. Det som emellertid gör att det här får konsekvenser är att under de första två veckorna av ripjakten i Sverige jagar inte bara de svenska jägarna utan även många norska jägare. Detta får till konsekvens att ripstammen utsätts för ett stort jakttryck, framför allt de två första veckorna. Det här har många svenska jägare påtalat för mig. De menar att det kan ses som en förklaring till att ripstammarna i vissa områden i fjälltrakten, t.ex. Flatruet, och framför allt de områden som ligger nära norska gränsen, har klart minskat. De här mycket erfarna jägarna säger att man inte kan hänvisa till väderlek eller något sådant, utan det har skett just på grund av att ripjakten är så intensiv de två första veckorna. Jag menar alltså att det finns många skäl till att ha ett gemensamt startdatum för ripjakten. Det ter sig också naturligt att vi i Norden skall kunna ha en gemensam syn på jakten. Den aspekten, att vi borde ha ett gemensamt synsätt i Norge och Sverige, berör inte jordbruksministern alls i sitt svar. Det tycker jag är litet sorgligt. Däremot får jag till en del rätt med tanke på vad som sägs i svaret om att man börjar se över tidpunkten för jaktstarten och att det egentligen kanske bara är ortsbor som skall få starta jakten före den 10 september. Jag ser det som ett halvt erkännande, fru jordbruksminister. Även om jag inte är nöjd med svaret ser jag det här som början på en diskussion om hur vi egentligen skall ha det. Det som skall vara avgörande för hur jakt skall bedrivas i Sverige måste ändå vara det villebråd som jagas. Hur ser populationen av ripa ut? Vilka bedömningar gör man? Finns det anledning att se över bedömningen? Och framför allt: Vilka effekter får den jakt som bedrivs just nu på stammen av villebråd? Vi kan se att det finns negativa effekter just för att Sverige och Norge inte har gemensamma startdatum. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern: Är det inte en fördel om vi i Sverige och Norge har ett gemensamt startdatum och en gemensam syn på när kycklingarna är så pass färdigutvecklade att jaktstarten kan ske?
Fru talman! Jag delar till fullo synpunkterna i jordbruksministerns svar. Jag ser med tillförsikt att man väger in en del av de frågeställningar som finns i det här materialet i den kommande översynen. Jag tycker att det märkliga i den här debatten är Gudrun Lindvalls hopp mellan olika länder. Det är inte första gången hon drar fördel av det för sin egen argumentering. Norge blir sanningssägare när det gäller den biologiska förutsättningen i Sverige. Det torde väl ändå vara få som tror att vi kan börja använda ett sådant underlag för debatt i sådana här frågor. När det gäller den biologiska förutsättningen tycker jag att ministerns svar talar sitt eget språk. Hon säger att 80-90 % av en ripas vikt redan har uppnåtts när jakten inleds. Det är väl beräknat på ett snitt över åren. Jag tror att man bör tillrättalägga Gudrun Lindvalls påstående när det gäller förändring i ripstammen och säga att det inte finns något statistiskt belägg för det. Under den tid man har gjort beräkningar i Norrbotten - jag håller mig till Norrbotten som utgör en fjärdedel av Sveriges yta och har väldigt stora delar av de områden för jakt ovanför odlingsgränsen som vi talar om här - visar det sig att stammen innehåller ungefär 50 % gammal fågel och 50 % ungfågel. De uppgifterna håller över tiden. Något belägg för att ripstammen klart har minskat finns inte. När det gäller det norska jakttrycket har man egentligen också skäl att kommentera Gudrun Lindvalls uppgifter. Dels är ungefär en tiondel av de norska jägarna i Sverige. Dels är den genomsnittliga jakttiden för jägare med dygnstillstånd ca tre dagar per år. Det är fortfarande kommuninvånarna som är de stora jägarna. De har en jakttid på ungefär 9 dagar. Det genomsnittliga jakttrycket är ungefär 0,72 jägare per kvadratkilometer och dygn. Vi har alltså inget överdådigt jakttryck. Jag tycker inte att man skall överdriva den här historien, utan vi borde vänta och se tiden an tills vi får det totala utvärderingsmaterialet, som är på väg. Då först kan vi göra en bedömning och se om vi har haft störningar. Framför allt måste kanske den här debatten visa på att vi faktiskt har en jakttidsberedning som jobbar med frågorna. I beredningen finns företrädare både för naturen och för ornitologerna. Den består av 16 medlemmar med olika intressen. Jag tror att vi i Sverige har en väl avvägd beredning när det gäller jakttiderna. Jag skulle inte vilja se de motsättningar och störningar som kan uppstå om vi tillåter det största jakttrycket i de här trakterna att kollidera med både sarvslakt och älgjakt.

Fru talman! Jag anmälde mig till den här debatten närmast för att komplettera Leif Marklund på två små punkter. Liksom Leif Marklund vill jag gärna harangera det svar som jordbruksministern har lämnat. Jag tycker att det är ett bra svar som ytterst tillgodoser vad vi vill med detta. Därmed är inte sagt annat, jordbruksministern, än att vi med stort intresse följer hur det fortsatta beredningsarbetet kommer att bedrivas. Men det, fru talman, kan vi låta anstå. När det gäller jämförelsen med Norge tror jag att vi måste erinra om att det i stora delar av de norska fjällen bedrivs ett fjälljordbruk på ett väsentligt annorlunda sätt än i de svenska fjällen, med betydande delar fårskötsel. Detta har direkt med jakttiderna att göra, helt enkelt därför att man inte med fördel kan bedriva jakt innan hemtagning av fåren har ägt rum för vintern. Detta gör att jämförelsen inte är relevant. I jordbruksministerns svar talades om tillväxten, som är tillfredsställande. Den är, Gudrun Lindvall, naturligtvis alldeles lika i Norge och Sverige. Skall vi vara överens om något kan vi gott och väl vara överens om det. Men det råder olika förutsättningar för att starta och bedriva jakt. Det norska jakttrycket under de 14 första dagarna är, som Gudrun Lindvall nämnde, naturligtvis ett problem. Men det är inte ett generellt problem, utan ett problem som finns utmed tillfartsvägarna. Det är, som de som lyssnar säkert förstår, ytterst ogärna som jag lånar ut mig till att bli anhängare av något slags kvoteringssystem när det gäller hur vi skall hantera jaktmarkerna. Men vi kanske ändå skulle kunna diskutera om vi kan koncentrera oss på de stora tillfartsvägarna från Norge och kanske t.o.m. tillåta oss att acceptera någon typ av kvotering kring tillfartsvägarna just med hänsyn till ripstammen i de områdena. Ripstammen är generellt en mycket stabil stam. Den kan, som nämndes här, variera med tidig snögång, sena vårar och sådant, men vi kanske ändå skulle kunna diskutera hur vi skall hantera det här utmed tillfartsvägarna. Jag tycker kanske inte att vi skall kvotera norrmän särskilt, som ju är goda umgängesvänner. Men vi kan väl titta på detta. Såväl ortsbefolkning som svenska jägare skall vara väl tillgodosedda i enlighet med den princip som ett vidare nyttjande av den svenska fjällregionen ändå tillåter.
Fru talman! Först några ord om Norge. En hel del har sagts av alla tre debattörerna här. Men en sak som jag tycker skall poängteras är att skillnaden i tid mellan Norge och Sverige har sin grund i biologiska avvikelser beroende på att Norge ligger längre norrut. Det är kallare där. Äggen kläcks senare och kycklingarna blir därmed flygga senare i Norge än i Sverige. Här finns alltså rent biologiska skäl att anföra, förutom t.ex. det som Arne Andersson tog upp om fårskötseln och att man i Norge tar hänsyn till renskötseln. Miljövårdsberedningen har, som jag sade i mitt första inlägg, arbetat med fjällen. Man har gjort en grundlig genomgång av detta och föreslår faktiskt ingen generell framflyttning av jakttiden. Man menar att ortsborna skulle kunna få börja tidigare, medan övriga skulle få jaga senare. Inte heller inom Miljövårdsberedningen är man alltså inne på detta med en generell senareläggning. Gudrun Lindvall har frågor om populationen, om vad som händer osv. Just det skall utvärderingen ge svar på, men det är en annan fråga. Det var för att få svar på den typen av frågor som jag för några veckor sedan skrev direktiv till Sametinget och Jordbruksverket. Jag sade då att också Naturvårdsverket skall vara med i utvärderingen och beskrev de frågor som skulle behandlas och som vi ville ha svar på. Det är just de frågorna som Gudrun Lindvall här tar upp. Jag tycker att man kan fundera över det norska systemet som sådant. Man är strängare där. En svensk får t.ex. inte åka till Norge för att jaga utan att ha en norrman med sig. Vill man ha en uppstramning, jag säger alltså inte att så skall ske, skulle man kunna fundera över en sådan metod också i Sverige när, eller om, vi skall förändra det hela. Slutligen: Motvilligt tyckte Arne Andersson att kvotering möjligen kunde vara en idé. Men när det gäller de två stora Norgevägar som finns i Norrbotten har man redan en sådan kvotering, vilken länsstyrelsen har beslutat om.

Fru talman! Jag är glad över att den här debatten initierats, jordbruksministern och andra! Jag anser nämligen att det är på tiden att få i gång en diskussion beträffande naturvårdsintressena, vilka jag kanske här representerar, och jaktintressena. Jag är tacksam för Arne Anderssons inlägg här. Visst finns det områden där det vi här tar upp är problem. Kan vi inte diskutera de problemen förutsättningslöst, blir det svårt att lösa dem. Generellt kan man naturligtvis inte säga att ripor inte är färdigutvecklade till den 25 augusti, eftersom det varierar beroende på vilken del av landet det är fråga om. Givetvis utvecklas riporna senare i de norra fjälltrakterna. Det säger sig självt, eftersom våren kommer senare där. Därför kan man fundera över om det skall vara ett startdatum i Sverige, om vi nu verkligen skall ta hänsyn till hur utvecklade kycklingarna är. Man kan också diskutera - jag tycker att det är mycket bra att Arne Andersson har tagit upp den saken - hur mycket som skall få jagas. Kanske skall man från år till år försöka ha en inventering av vilken skattning stammen tål. Det här tenderar dock att resultera i en diskussion som jag inte vill väcka nu, nämligen diskussionen om den fria småviltsjakten. Men man kan ju säga att ett skäl är att jakttrycket har ökat. Det faktum att starttiden för ripjakt i Norge och Sverige inte är samordnad är också ett skäl till att man lokalt kan se att ripstammen utsätts för ett mycket stort tryck. Detta har påtalats tidigare från många naturvårdsorganisationer.

Fru talman! Jag vill korrigera beträffande en uppgift som jag nyss lämnade. Man skall ju vara korrekt och försöka lämna uppgifter med rätt underlag. Jag ber därför om ursäkt när det gäller andelen norska jägare. - inte 10 %, som jag nämnde. Men därefter har man sett ett klart minskat intresse från norska jägares sida. Detta är det väl också värt att notera. Jag vill återkomma till frågan om varför vi har etiska och produktionsbiologiska jaktregler. Målet med jakt är ju viltvård. Dessa hänsyn och Jakttidsberedningen, vilken består av 16 medlemmar, utgör den bästa kunskapen på området. Ekologer och andra som försöker göra gällande att det här i stort sett förstör förutsättningarna för ripstammens utveckling tror jag gör sig till tolk för ett oerhört egensinnigt intresse utan att i stort sett ta någon hänsyn till vad som sägs i de beredningsgrupper som finns. I detta sammanhang vill jag tillägga att jägarkåren i Sverige i dag blir alltmer intresserad av att ta jägarexamen. Den nye jägaren har en jägarexamen i botten. Även många äldre jägare tar jägarexamen för att få lära sig ekologi och biologi, som är den naturliga delen för viltet och viltvården. Jag tycker att detta är bra, och jag välkomnar verkligen det intresset. Svenska jägareförbundet har gjort en oerhörd insats för att öka kunskapen hos den svenska jägarkåren.
Fru talman! Jag tror att det som Gudrun Lindvall säger är riktigt, dvs. att jägare gör propåer. Härvidlag är Gudrun Lindvall en väldigt bussig riksdagsledamot. Det är inte svårt att stöta på henne och att be henne om att initiera en riksdagsdebatt. Det kan låta som en halvhjärtad harangering - men inte nödvändigtvis. Jag tar nämligen fasta på vad Gudrun Lindvall säger om att man visst kan, och bör, ha en debatt om de jaktliga villkoren. Jag ställer med glädje upp på det. Om jag möjligen skulle vara litet småsint kunde jag kanske säga att Gudrun Lindvall inte alltid i debatten framstår som en riktigt bra företrädare för de mera jaktliga intressena utan kanske mera som den som fokuserar på de mera restriktiva inslagen. Därför är vi litet misstänksamma. Men varför suga på den tråden? Om nu Gudrun Lindvall vill delta i ett hurtfriskt arbete har ju jordbruksministern nästintill inviterat till det. Jordbruksministern sade väl inte att Gudrun Lindvall och jag skulle få vara med, men kanske finns vi i den krets som får vara med och diskutera detta. I så fall lär det bli ett bra beslut som så småningom tas av regeringen. Vi måste vara väldigt noga med att framhålla att ripstammen är mycket stark, men den har sin svaga punkter utmed vägarna. Jag var inte ovetande om restriktioner och kvoteringar. Detta är inte det första jag tycker att det är kul att ställa upp på. Det är ändå acceptabelt, eftersom en stam skall vårdas. Jag tycker gott att man kan erinra om att det egentligen inte finns några andra än svenska jägare som vårdar viltstammarna. Vi jägare beskattar och vårdar. Ser det ut som om vi vore glada och kände tillfredsställelse med jakten och viltvårdandet så är det sant; vi tycker att det är roligt. Dessa saker går hand i hand. Det skulle det vara synd att avsluta den diskussionen med Gudrun Lindvall vid detta tillfälle. Den diskussionen skall vi fortsätta med, och det är är gott och väl.
Fru talman! Gudrun Lindvall frågade mig om det är hänsynen till älgjakten som styr de tider då man får börja jaga ripa. Det är flera faktorer som styr det, men som jag sade i mitt första inlägg är det ju mångårig forskning om dessa saker som ligger i botten. Det är också så att vi i vårt land, precis som i Norge, har en renskötsel att ta hänsyn till. Rentjurarna börjar normalt brunsta i mitten av september. Sarvslakten börjar dessförinnan, men ändå så nära brunsten som möjligt. Den 10 september pågår det därför ofta rensamling inför sarvslakten. Jämtlands län. Statistiken över försålda jaktkort visar att det, precis som har sagts här i kammaren, är den första ripjaktsveckan som är en intensiv jakttid. En senareläggning av ripjaktsstarten skulle därmed verkligen innebära att älgjakten och ripjakten kolliderade. I synnerhet gäller detta Jämtlands län. Det är klart att det också ligger med i vågskålen. Sedan vill jag säga någonting med anledning av vad både Leif Marklund och Arne Andersson sade. Jag har delvis kunnat titta på detta också i ett internationellt perspektiv. Svenska jägare med jägarexamen som grund står sig väldigt väl vid en internationell jämförelse. Inte minst gäller detta i fråga om säkerheten i samband med jakten. Där menar jag att vi har mycket duktiga jägare i vårt land. Låt mig också avslutningsvis säga att innan ett beslut tas nästa år - om det nu skall tas ett nytt beslut - kommer det att föregås av en bred debatt. När utvärderingen är klar kommer den att debatteras såväl bland jägarna och samerna som bland de olika naturvårdsintresserade grupper som finns i samhället.
Fru talman! Jag delar Arne Anderssons uppfattning att anledningen för mig att ta upp jaktfrågor inte i första hand är jägarnas intressen utan snarare naturvårdens. Själv är jag ju fågelskådare, ornitolog, och jag kan säga att de svenska ornitologerna också står sig mycket väl i en internationell jämförelse. Det finns mycket kunskap som vi borde lyfta fram här i kammaren. Jag vill påstå att det finns fler än jägarna som bedriver viltvård i fjällen och som vårdar ripstammen, nämligen fjällräv och kungsörn. Det här är naturligtvis en stam av fåglar som vi skall se hur vi skall skatta. Jag vill i det sammanhanget säga till Leif Marklund att denna diskussion inte handlar om huruvida vi över huvud taget skall ha en ripjakt - det tycker jag känns helt onödigt att diskutera - utan om hur jakten skall se ut och hur den skall utformas. Av jordbruksministerns senaste inlägg förstår jag att detta med älgjakten och sarvslakten ligger med i vågskålen. Jag hoppas bara att det inte innebär att man inte tar erforderliga biologiska hänsyn när man tittar på när jaktstarten skall ske. Egentligen önskar jag att vi i en fortsatt beredning av frågan också ser över om vi verkligen skall ha ett gemensamt startdatum i hela Sverige eller om vi skall acceptera att Sverige är långsmalt och att ripkycklingarna naturligtvis är betydligt bättre utvecklade i den södra delen av fjällvärlden än i den norra. Jag undrar också, men där kan jag kanske ännu inte få svar, vad som avses när det sägs att ortsborna eventuellt skulle kunna få påbörja jakten före den 10 september men inga andra. Det är naturligtvis ett intressant påpekande i jordbruksministerns svar. Det innebär ju att man börjar se över jakttiden och att man ser om det finns en möjlighet att differentiera jakttiden för ortsbor och andra. Det tycker jag tyder på att detta med att jakten i första hand bedrivs den första veckan inte är helt lyckat. Ripkycklingarna växer ju till sig allt eftersom tiden går. Jag ser detta som en start på en debatt om jakttider. Jag avser att återkomma till kammaren med flera debatter om jakten. Jag hoppas att Arne Andersson m.fl. kommer att delta även då. Jag tycker att det är viktigt att vi diskuterar de här frågorna. Det är viktigt att vi får en gemensam diskussion från naturvårdens och jaktens sida. Jag är övertygad om att många av de motsättningar som har funnits i debatten mellan jägare och framför allt ornitologer är helt onödiga. De beror just på att vi inte har haft ett bra sätt att samtala med varandra. Förr var det inte så; då hade vi ofta en gemensam syn på saken. Jag skulle önska att vi på nytt fick ett så bra klimat mellan ornitologer och jägare att detta goda samarbetet kunde återkomma. Det här ett sätt för mig att försöka få detta till stånd. Därför försöker jag alltid se till att jägarna har en chans att komma med i de debatter jag själv initierar.
Fru talman! Jag vill svara på två frågor. Först till det här med ortsbefolkningen och de andra. Det är miljövårdsberedningen som för fram det i sitt betänkande. Också detta är naturligtvis något som skall ligga till grund för det förslag som eventuellt kommer nästa år. Meningen är att ortsbefolkningen skulle få börja jaga tidigare, den 25 augusti, medan turister och folk från andra delar av landet skulle få börja den 10 september. Vi får se om det kan vara lämpligt. Jag tycker också att man skall hålla öppet för en diskussion och för ett eventuellt beslut om att ha olika tidpunkter för starten. Det är ju som Gudrun Lindvall säger; Sverige är avlångt. Precis som när det gäller argumenteringen i fråga om Norge, att det ligger längre norrut, kan man ju säga att norra Sveriges bergskedja ligger längre norrut än den i södra Sverige. Därmed blir resonemanget analogt.

Fru talman! Roy Ottosson har frågat finansministern om hur regeringen ämnar se till att tillräckliga ekonomiska resurser avsätts till markinköp för bildande av naturreservat och nationalparker. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Jag kan inledningsvis försäkra Roy Ottosson att vi värnar den biologiska mångfalden i skogen. Sverige har undertecknat konventionen om biologisk mångfald och arbetar mycket aktivt inom ramen för denna konvention. Den andra partskonferensen pågår just nu i Jakarta och vi väntar på vissa resultat därifrån. Vi arbetar för att i Sverige, inom EU och i övriga delar av världen bevara och återskapa en artrik och varierad natur. Den nya skogspolitiken från år 1993 innebär att miljömålet väger lika tungt som produktionsmålet och att miljökraven i skogsvårdslagen har skärpts. Den nya skogspolitiken innebär vidare att skogsbrukets sektorsansvar för natur och kulturmiljövården har förstärkts och utvecklats. Ett stort ansvar vilar därmed på skogsbruket. Det är ett ansvar som alla skogsägare måste ta genom att utveckla nya naturvårdsanpassade skogbruksmetoder, naturvårdsplanera sin skog och kanske avstå från att avverka skog med värdefulla livsmiljöer för djur och växter. Många skogar i Sverige har i ett historiskt perspektiv utvecklats under påverkan av återkommande skogsbränder eller av tidigt mänskligt nyttjande. Sådana skogar kan trots uttag av virke behålla sina naturvärden genom att brukandet naturvårdsanpassas. Men det finns också andra miljöer, s.k. naturskogar, med särskilda naturvärden som fordrar att de helt undantas från skogsbruk. Min bedömning är att det finns ett stort behov av att skydda ytterligare sådana skogsområden, särskilt nedanför det fjällnära området. Vid bedömning av hur mycket skog som behöver skyddas måste förstås även hänsyn tas till effekterna av skogsvårdslagens restriktioner om avverkning och dess krav på miljöhänsyn samt till effekterna av skogsägarnas frivilliga åtaganden. Det lagstadgade skyddet för värdefulla naturområden i form av nationalparker och naturreservat omfattar för närvarande totalt ca 2,7 miljoner ha vilket, motsvarar ca 3,5 % av landytan. Av landets totala produktiva skogsmarksareal skyddas knappt 2 %, medan endast ca 0,5 % av den produktiva skogsmarken nedanför det fjällnära området har ett skydd i form av nationalpark eller naturreservat. I dag skyddas produktiv skogsmark med en takt av ca 10 000 ha per år. Med skyddad skogsmark avses här sådant skydd som beslutas med stöd av naturvårdslagen. Med en oförändrad takt skulle således först om tio år, år 2005, ca 1 % av den produktiva skogsmarksarealen nedanför det fjällnära området vara skyddad. Jag anser att den takten bör öka. Självfallet påverkar det ekonomiskt kärva läget möjligheterna till ökad statlig finansiering för markinköp. Det är därför viktigt att finna och utveckla nya former för att åstadkomma ett ökat och långsiktigt skydd av skogsmark. Inom regeringskansliet bereds för närvarande frågan om en eventuell ökad areal skyddad produktiv skogsmark, utifrån den av riksdagen beslutade strategin för biologisk mångfald och den nya skogspolitiken. Jag vill i sammanhanget också informera om att Statens fastighetsverk och Naturvårdsverket nyligen träffat en överenskommelse om förvaltning av tidigare domänverksmark som nu förvaltas av Fastighetsverket. Överenskommelsen, som gäller under förutsättning av regeringens godkännande, innebär att ca 1,2 miljoner ha mark i 14 län, varav ungefär en femtedel utgörs av produktiv skogsmark, kan skyddas som nationalpark eller naturreservat utan att anslaget för markinköp belastas. Drygt 100 000 ha av denna areal. varav drygt hälften produktiv skogsmark, ligger nedanför odlingsgränsen nedanför renbetesfjällen i Jämtlands län. Vidare kan jag nämna att det inom alla EU:s medlemsstater pågår ett arbete med att inrätta ett europeiskt ekologiskt nät av skyddade områden - Natura 2000. I den svenska delen av detta arbete utgör skyddet av naturskogsområden en väsentlig del. Bevarande av biologisk mångfald i skogen handlar således om mer än inköp av mark, men vissa s.k. naturskogar har kvaliteter och en känslighet som gör att dessa bör avsättas som reservat eller nationalparker.

Jag vill avslutningsvis understryka att Sverige har goda förutsättningar för att bedriva ett aktivt och uthålligt skogsbruk med förnyelsebara råvaror för ett kretsloppssamhälle samtidigt som den biologiska mångfalden säkras.
Fru talman! Jag vill först tacka miljöministern för svaret. Den biologiska mångfalden skall säkras. Jag noterar att miljöministern sade att hon vill öka takten när det gäller att skydda mer av den naturskog som finns kvar i landet. Jag noterar också med tillfredsställelse att hon anser att det som sker i dag är alldeles för litet. Det behövs alltså mer resurser på något sätt. Jag har tidigare under våren och vintern framställt interpellationer i det här frågekomplexet till miljöministern och också till näringsministern angående Skogsvårdsstyrelsens roll. Den här interpellationen ställde jag egentligen till finansministern, eftersom frågan är hur regeringen ämnar se till att tillräckliga ekonomiska resurser avsätts för markinköp för bildande av naturreservat och nationalparker. Hur skall man få fram pengarna? Att pengarna skall fram tror jag att jag och miljöministern är överens om. Men hur skall det gå till? Budgetsituationen är väldigt ansträngd, så det är svårt att få fram pengar den vägen. Den diskussion som då är intressant i sammanhanget är ju om man skall införa någon typ av naturvårdsavgift. Jag vill peka på det upprop som kommunekologerna i Norrland nyligen har gjort. Där kräver man att det skall införas någon typ av naturvårdsavgift. Skälet till detta är att de ser att inte går att tillämpa gällande lagstiftning, både när det gäller biotopskydd och i fråga om traditionellt avsättande till naturreservat, eftersom det inte finns några pengar. Pengarna räcker inte till. Samtidigt kan vi se hur skogsindustrin och exportindustrin i Norrland gör enorma vinster, större vinster än någonsin tidigare i historien och man sätter nya rekord. De baserar sina vinster naturligtvis på skogsbruket. Vi tycker därför att det vore rimligt att industrin, när den nu gör mångmiljonvinster, bidrar med någon miljon för att komma till rätta med de problem som man ställer till med. Vi anser att användarna av skog skall anses vara ekonomiskt ansvariga för de miljöskador som de förorsakar. Det kan vara viktigt att påminna sig om att industrin ställer till med miljöskador. Jag noterar att Thorleif Ingelöf, chefen för Artdatabanken vid Lantbruksuniversitet i Uppsala, nyligen har uttalat ca 3 500 arter i Sverige är hotade, varav cirka hälften är hotade av skogsbruket. Dessa arter är knutna till skogsmiljöerna. Skogsbruket är alltså en av de dominerande orsakerna till utarmning av den biologiska mångfalden i Sverige. Ser man till den totala mängden biologiska arter, alltså växter och djur, är utarmningen i Sverige i nivå med den som man har i de u-länder där man skövlar regnskog och liknande. Så vi skall inte skryta och tro att vi är bättre än andra länder. Här finns tvärtom väldigt mycket mer att göra. Detta påpekar också de länder som har regnskogar och som vi gärna angriper för skövling av dem. Men de har ofta skyddat 5, 10, 15, 20 % av sina skogar. I Sverige ligger vi på - Vad sade nu miljöministern? - 0,5 % nedanför det fjällnära området. Det är klart att vi inte har mycket att skryta med, och vi blir också angripna internationellt. Fru talman! Det är viktigt med snabba åtgärder för att få fram pengar. Annars kan detta slå tillbaka mot oss. Det finns bojkotter planerade mot svenska skogsprodukter till följd av den utarmning som vi utsätter vår egen natur för. Greenpeace och andra organisationer har upprepade gånger utfärdat varningar, och man har också satt i gång en del kampanjer i mindre skala. Detta kan alltså slå tillbaka i form av att vi inte kan sälja lika mycket till utlandet. Skogsindustrin är ju en väldigt viktig näring ekonomiskt för hela landet. De få miljoner som det här handlar om borde egentligen inte vålla så mycket diskussion som de har gjort. Det borde inte vara så fruktansvärt trögt. Hur tänker sig regeringen att få fram pengarna? Genom budgeten eller är man seriöst inne på olika avgiftsmöjligheter? Man kan tänka sig en rad olika konstruktioner som jag inte tänker gå in på just nu. Kan man tänka sig att som Thorleif Ingelöf från Artdatabanken föreslog lägga in ett femårigt moratorium för avverkning i orörd skog och skog med hotade arter? Fortfarande, än i dag, avverkar man ju skog med akut hotade arter, och det går inte att stoppa detta, eftersom det inte finns några pengar. Ett femårigt moratorium skulle ge oss det ekonomiska handlingsutrymme som vi behöver. Har regeringen funderat på dessa frågor?
Fru talman! Som Roy Ottosson sade tog forskaren Thorleif Ingelöf för några dagar sedan återigen upp situationen för de hotade arterna i Sverige. Vi har ju skrivit under konventionen om biologisk mångfald. Det gjorde vi i samband med den miljöprocess som nästan varenda svensk känner till i dag, Rioprocessen, och som sedan avsatte Agenda 21-arbete ute i kommunerna. Det är helt enkelt en form av miljöprogramsarbete för en bättre miljö ute i våra kommuner. I samband med att vi anslutit oss till konventionen har vi gjort åtaganden som vi är förpliktade att uppfylla. Till dessa hör naturligtvis att vi skall se till att de arter som är hotade kan överleva i vårt land. Kunskapen om denna allvarliga situation har ju växt allteftersom åren har gått. Särskilt under de senaste tio åren har vi blivit riktigt väl varse att situationen är så här allvarlig. Därför är det kanske inte mödan värt att titta bakåt på hur det har varit inom jordeller skogsbruket. Det rör sig ju i stor utsträckning om ny kunskap. Men i dag vet vi att situationen är allvarlig, att arterna är hotade och inte bara i regnskogarna utan också - som Roy Ottosson sade - här i Sverige. Jag tycker att när vi talar om den biologiska mångfalden bör det naturliga tänkesättet vara att vi har en näring som brukar denna mångfald, oavsett om det handlar om jord eller skogsbruk. Här har vi ju mest pratat om skogsbruket. Det är också denna näring som skall ta ansvaret för att lämna naturen i samma skick som när man tog den i anspråk. Detta görs ju bl.a. genom återplantering av skogen, men det måste också göras genom att man ser till att arterna kan överleva. Därför blir detta en fråga för näringen. När vi talar om biologisk mångfald är det naturligt att man frågar sig: Vad kan näringen stå för? Vad kan den vara med och betala? Det allmänna friluftslivet och den sociala sidan när det gäller naturen däremot, det som du och jag vill delta i på olika sätt, är det betydligt naturligare att skattebetalarna är med och diskuterar. I dag är det skattebetalarna som får stå för alla kostnader för naturvården. Jag tycker att det här är ologiskt. Det är inte rimligt. Till detta kan naturligtvis läggas att vi har en ekonomisk situation i landet som motiverar att vi delar på bördorna på ett bättre sätt än vad vi gör i dag. Oavsett detta tycker jag att logiken bjuder att varje näring skall bära sina egna miljökostnader. Industrin får vara så god att betala de omkostnader som är nödvändiga för att rena utsläppen. Så var det inte från början, utan staten gav pengar och stöd på olika sätt för att få i gång processen. Men det är inte naturligt att göra så i dag, utan vi kräver av industrin att de skall stå för sina miljökostnader. Jag menar att vi på samma sätt måste kräva av exempelvis skogsbruket att det står för sina kostnader. Skogsbruket har blivit mycket bättre. Det är en lång historia, men just under de senare åren har det hänt kolossalt mycket i form av utbildningsinsatser. Det har uppstått ett engagemang hos brukarna för att verkligen se till att man sköter skogen bra. Men det räcker inte. Skall vi skydda den biologiska mångfalden måste vi freda vissa områden helt och undanta dem från skogsbruk. Vi måste bygga upp en form av mosaiklandskap i Sverige, så att de hotade arterna får en chans att vandra i mosaiken och överleva. De överlever helt enkelt inte på kalhyggen, även om dessa ur biologisk synpunkt är betydligt bättre i dag än vad de var för några år sedan. Jag tycker alltså att det är givet att vi bör arbeta för en naturvårdsavgift. Man kan kalla den för någonting annat, men det skall vara en avgift som man skall betala in och som skall täcka dessa kostnader. Vi måste välja den modellen därför att vi inte kan ålägga de enskilda brukarna att själva stå för denna kostnad. Vi har nu i grundlagen ytterligare hårt befäst att det skall vara en mycket låg tröskel för att ersättning skall utgå. Dessutom slår naturvärdena naturligtvis väldigt olika i olika delar av landet. Det skulle drabba vissa brukare väldigt hårt om de själva skulle stå för kostnaden. Det måste bli så att vi i en sann demokratisk anda kollektivt delar på och bär denna börda. Brukarna, näringen, bör göra det tillsammans. Det enklaste skulle ju vara att man tar ut en naturvårdsavgift som fonderas. Ur denna fond betalar man sedan de brukare som har områden som de helt och hållet måste avstå från att bruka, eller där intrånget blir mycket stort. Jag vill ställa samma frågor till miljöministern som Roy Ottosson ställde. Är det inte så att principen egentligen är ganska självklar? Vi måste arbeta åt det hållet, precis som i alla näringar. Varför skulle skogsbruket behandlas på ett annat sätt? Vad är regeringen beredd att göra för att omsätta idén med en naturvårdsavgift i praktiken? Pågår det något utredningsarbete? Vad är det som händer? Jag tycker ungefär som Roy Ottosson - vi har pratat länge nog och någon gång vill vi se resultat. Roy Ottosson har rätt i att vi i förlängningen kan se en fara för svenskt näringsliv. Det kan helt enkelt ligga förlorade exportinkomster i detta om vi inte sköter det här på ett bra sätt.
Fru talman! Det är helt klart att vi är överens om att vi skall skydda så många arter som möjligt och bevara den biologiska mångfalden. Det framgår av den här debatten. Det handlar om att vi skall se till att den skog som brukas, brukas så miljövänligt som möjligt men också om att vi behöver avsätta fler skyddade områden. Detta är alltså målen. När det gäller medlen finns det flera olika vägar att gå. Det nya som har hänt är att det nu pågår en debatt om miljöcertifiering av skog inom Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen och skogsindustrin. Vi är väldigt nyfikna på denna och väldigt hoppfulla om att de skall komma fram till ett resultat. Jag tycker att det här är väldigt spännande. Det finns också en ny överenskommelse som gör att den tidigare domänverksmarken kan utnyttjas. Vi kommer att få ytterligare förslag som gäller den biologiska mångfalden i skogen av Naturvårdsverket och I diskussionen har därutöver lyfts in Thorleif Ingelöfs förslag om ett femårigt moratorium. Jag har haft förmånen att diskutera det med honom direkt. Jag deltog nämligen när han fick Nordiska rådets miljöpris nu i veckan. Han menade att skogsnäringen själv skulle ta detta ansvar och att den egentligen frivilligt skulle gå med på ett femårigt moratorium. Jag skulle vara mycket glad om vi fick ett sådant frivilligt åtagande, men då skulle säkert ersättningsfrågor blandas in i den diskussionen. Problemet med ersättning är att det skulle kosta oss ungefär 2,5 miljarder under dessa fem år. Vad gör vi då om fem år när moratoriet upphör? Det ser jag som ett problem med förslaget om moratorium. De pengar som används bör användas för mer långsiktiga överenskommelser. För Njakafjäll har man däremot i princip fått en frivillig överenskommelse om ett femårigt moratorium. Detta är alltså på gång på några ställen i landet, och det tycker jag är väldigt bra. Frågan om en naturvårdsavgift har jag själv tidigare tagit upp i debatten. Vi har också möjligheten att ytterligare öka avsättningen i budgeten. De tidigare talarna vill ha svar på frågorna vad regeringen tänker göra. Jag vill gärna avvakta ett litet tag till och se hur det går med diskussionerna om såväl miljöcertifiering som frivilliga åtaganden. Man kan ju också tänka sig att skogsindustrin gör frivilliga åtaganden och avstår något, antingen i form av moratorium eller i form av skyddad mark. Jag vill gärna avvakta innan jag binder mig vid exakt vilket förslag regeringen skall lägga fram för att komplettera de frivilliga åtagandena.
Fru talman! Problemet med att avvakta är att det pågår avverkningar, och detta trots att vi har haft en mycket omfattande kampanj inom skogsbruket. Alla, från dem som kör truckarna till dem som sågar ned träden samt cheferna, har fått en bättre utbildning kring naturvård och vikten av bättre naturvård. Trots allt detta ser vi hur man faktiskt hugger ned skogsområden med akut hotade arter. Ofta är det också känt av både Skogsvårdsstyrelsen och Länsstyrelsens naturvårdsenhet att detta sker. De kan inte göra någonting därför att pengarna är slut. Därför känns det inte bra att höra att regeringen vill avvakta ett tag till, även om miljöcertifieringen naturligtvis är väldigt intressant. Någonting måste göras och då handlar det faktiskt om pengar. Tyvärr har ju ägarintresset stärkts kraftigt i och med den nya grundlagsändringen. Den innebär att detta blir dyrare än det var förut och att man måste ersätta markägarna i större utsträckning än tidigare. Detta är en del av förklaringen till att det går så trögt med biotopskyddet. I stor utsträckning kräver man ersättning även för att skydda småbiotoper på några få hektar. Och det här är bara början - det kommer att bli ännu värre i framtiden. Det är alltså viktigt att regeringen har en god beredskap. Det rimliga är naturligtvis att man låter dem som orsakar problemen betala. Det görs mycket stora vinster och kraftiga investeringar inom skogsindustrin i Sverige just nu. Där finns alltså ett mycket stort utrymme för detta. Man skall komma ihåg att en naturvårdsavgift inte är någon evig skatt, utan det är en avgift för att bygga upp en fond dit man skall avsätta de medel som behövs. När målen sedan är uppfyllda kan man koppla bort avgiften. Skälet till att man behöver snabba på det hela på det här sättet är att man inte kan återskapa urskogar utan vidare. Har man en gång huggit ned dem är de väck, och har man en gång utrotat växt eller djurarter är de borta för evigt och går inte att återskapa. Därför behöver man så att säga låna litet av framtiden. Det har skogsindustrin definitivt råd med. Skall man klara den målsättning som anges i miljöministerns svar, att 5 % av urskogarna och naturskogarna skall avsättas på 30 år, krävs det ett dubblerat anslag jämfört med dagens nivå. Skall man klara av att skydda 10 %, som egentligen behöver skyddas med en gång enligt Skogsutredningen för några år sedan, krävs naturligtvis mycket mer pengar. Det här är ett akut problem. Vi måste få något besked från regeringen i den här frågan. Vi har redan väntat alldeles för länge.
Fru talman! Jag påminner mig om att det för ganska många år sedan gjordes en utredning som gällde grönskan. Man gick igenom de allmänna naturvårdshänsynen i skogsbruket med anledning av den lagstiftning som hade kommit till stånd. Det visade sig att skogsbrukarna långt ifrån uppnått ens det som lagen krävde. Jag tror att vi i dag har kommit betydligt längre, även om man sannolikt inte nått målet. Vad vi diskuterar i dag är en ännu allvarligare fråga. Det är alltså fråga om de hotade arternas möjlighet att överleva. För att de skall kunna överleva krävs att man helt enkelt skyddar vissa områden. Det behövs skogsoaser. Vissa arter kommer inte att klara skogsbruket. Då räcker det inte med de allmänna hänsynen. Vi som är engagerade i miljöfrågor, bl.a. den här frågan, känner oss oroliga. Jag tycker att man med viss fog kan säga att det tar väldigt lång tid. Så fort man kommer in på finansieringsfrågorna kör man fast. Det är lätt att förstå att det är svårt, för det är ont om pengar. Det har det varit tidigare också, men det har blivit värre nu. Men det är också fråga om med vilken vikt man ser på denna fråga. Jag tycker att vi har tjatat länge om problemen med de hotade arterna och om naturskyddet i skogen och med viss rätt skulle kunna kräva att det går litet snabbare. Mot bakgrund av vad vi har beslutat här i riksdagen har ägarna rätt att få ersättning om de får avsevärt försvårad pågående markanvändning eller liknande. Det är inskrivet i grundlagen. Men att ändra grundlagen är kanske inte att tänka på i nuläget. Då återstår inte så mycket annat än att man får hitta någon form av kollektiv finansiering, om inte staten skall finansiera det hela. Jag tycker att det är fel att staten skall stå för finansieringen. Staten gör inte det för industrin när det gäller miljöproblemen. Varje näring skall bära sina egna miljökostnader. Det gäller också skogsbruket. Därför tycker jag inte att det finns någon annan väg än att hitta någon form av konstruktion där man samlar in pengar och fonderar dem. Kan näringen stå för det själv, är det alldeles utmärkt. Men vi som politiker måste trycka på. Jag är verkligen angelägen om att miljöministern i olika sammanhang tar upp den här frågan och diskuterar hur man skulle kunna hitta en konstruktion som gör att vi kan fondera pengar för att sedan betala till näringen. Jag tror inte att vi kommer undan utan vi måste betala. Jag inser att frågan är svår. Men vi som jobbar med miljöfrågorna får inte ge oss i det här fallet.
Fru talman! Jag tycker också att huvudansvaret i första hand åligger näringen själv. Jag kan garantera att det, som jag redovisat i svaret, finns ett antal olika aspekter som vi arbetar med för att se hur vi skall klara målen, nämligen att skydda så många hotade arter som möjligt. Jag vill ändå vänta litet med att lämna mera konkreta besked. Jag vill se hur det går med de frivilliga åtagandena och med miljöcertifieringen för att utifrån det se hur stora behov det finns för staten att göra ytterligare komplement. Regeringen återkommer alltså, men först vill jag se hur stora de frivilliga åtagandena blir och hur det går med miljöcertifieringen.
Fru talman! Jag kan förstå att ministern vill ha litet rådrum, eftersom förslaget inte är färdigt än. Men jag vill påpeka att vi faktiskt subventionerar industrin skattevägen genom lägre koldioxidskatt. Vi subventionerar indirekt skogsbruket, som leder till utarmningen av flora och fauna. Det är faktiskt den industri som pressar fram de stora avverkningarna som vi skattesubventionerar. Den får egentligen bidrag från oss andra i samhället. Alla andra som betalar full koldioxidskatt får bidra till den här industrin. Det är något slags bakvänd politik från regeringens sida. Det är litet märkligt att det skall vara så fruktansvärt svårt att få fram en naturvårdsavgift på antingen skogsbruket eller skogsindustrin eller både-och. Man kan tänka sig litet olika konstruktioner. Jag har inte gått in på den tekniska diskussionen om hur det kan utformas, men det finns ett antal möjligheter. Det är småpotatis jämfört med den skattesubvention som näringen får genom lägre koldioxidskatt. Därför borde man från regeringens sida ta upp en diskussion med industrin, med dem som har intresse och kunskap i det här, inte minst på miljösidan, så att vi kommer loss från den här rävsaxen, att det här avvaktandet kan upphöra, att vi kan komma i gång och verkligen skydda de områden vi måste skydda för att klara åtminstone ett minimum av de akut hotade djur och växtarterna i landet.
Fru talman! Jag kunde konstatera att när Roy Ottosson fick syn på finansministern bytte han helt plötsligt debatt, men det tycker jag inte att vi skall göra utan vi skall fortsätta med den debatt som vi redan hade. Då vill jag avslutningsvis säga att vi nu diskuterat väldigt många problem. Men jag tycker också att vi skall se på det som faktiskt är positivt i dag. Man har tittat på hur länderna skött sitt skogsbruk. Sverige och Nederländerna ligger på delad första plats. Det var inget land som i miljöorganisationernas värdering ansågs skulle ha det allra bästa priset. Den platsen kan vi fortfarande kämpa om. Det tycker jag att vi också skall göra, men vi skall komma ihåg att vi faktiskt är ganska bra.

Fru talman! Ola Karlsson har frågat mig om regeringen avser att föreslå en sådan ändring i lagstiftningen att tillståndsprövningen av industriell verksamhet ägnas åt villkor som har betydelse för miljön och inte hindrar ett effektivt resursutnyttjande. Ola Karlsson tycker att det är bra att sätta gränsvärden för hur stor mängd föroreningar som får släppas ut. Han anger också att det är bra med gränsvärden som anger utsläppsmängd per producerad vara. Men han vill inte att gränsvärden skall sättas för högsta mängd producerad vara, eftersom han anser att det inte fyller någon funktion vad gäller skyddet för miljön. Jag vill inledningsvis påpeka att man vid tillståndsprövningen gör en bedömning av vad som behövs i form av skyddsåtgärder för att tillgodose skäliga anspråk på en god miljö. Utgångspunkten är att den som utövar miljöfarlig verksamhet skall vidta de åtgärder som är miljömässigt motiverade och tekniskt och ekonomiskt möjliga. Vad därefter gäller gränsen för högst tillåten produktion förhåller det sig på följande sätt. Den verksamhet som tillståndet skall gälla för måste noggrant anges i tillståndsbeslutet. Därför måste vanligen omfattningen av verksamheten anges. Det sker oftast genom att en maximigräns sätts för produktionen. Normalt ges tillstånd för den produktion som bolaget begärt och som motsvarar anläggningens kapacitet. Tillstånd där producerad mängd skall anges kan behövas bl.a. därför att tillståndsmyndigheten inte kan sätta utsläppsvillkor som täcker alla miljöstörningar från verksamheten, t.ex. diffusa utsläpp och andra utsläpp som är svåra att mäta. Produktionsmängden är även viktig vid tillståndsgivningen då tillståndsmyndigheten överväger lokaliseringen av företaget. Större produktion kan t.ex. medföra fler transporter till och från företaget eller annan påverkan på omgivningen som kan motivera annan lokalisering av verksamheten. Som jag nämnde får bolagen oftast tillstånd till den produktionsmängd som de begärt. Om anläggningen sedan trimmas så att produktionen kan öka, brukar Koncessionsnämnden genom en förenklad process ge s.k. påbyggnadstillstånd. Det förutsätter att bolaget kan hålla sina tidigare givna utsläppsgränser och att dessa villkor inte är alltför gamla. Om en fullständig prövning görs finns det sakliga skäl för detta, t.ex. att störningarna är för stora, att föreskrivna villkor är gamla och att ny teknik kan användas så att utsläppen blir mindre än tidigare. Beträffande Degerfors stålverk, som Ola Karlsson hänvisar till, vill jag bara nämna att den prövning av produktionsändring som gjordes ledde till att utsläppsvillkoren för stoft skärptes. Jag anser att det jag nu har sagt utgör tillräckliga skäl för att produktionsmängden skall anges i tillstånden på sätt som nu sker.
Fru talman! Jag skall börja med att tacka för svaret. Anledningen till att jag ställde den här interpellationen är att när jag i mitten av september besökte AB Klippans finpappersbruk med anläggningen i Lessebo berättade man där att högkonjunkturen gjort att det var full fart i bruket och att man skulle slå i produktionstaket för 1995. Man beräknade att den produktionsförlust som man drabbades av därför att man inte fick producera mer blev mellan 2 000 och 5 000 ton papper, vilket skulle ha givit ett täckningsbidrag på mellan 5 och 10 miljoner kronor. Deras bedömning var att de skulle ha kunnat producera de här mängderna utan att passera gränsvärdena för utsläpp. Även i mitt hemlän har jag mött samma bekymmer. På Degerfors stålverk har jag mött frågan: Kommer vi att kunna ha produktionen i gång om vi inte passerar de totala gränsvärdena, trots att vi inte producerar rätt vara? De producerar rostfritt stål i stället för de 30 000 ton handelsstål de hade tillstånd för. Det är klart att det blir ett bekymmer för en anläggning som är nedläggningshotad, och där överlevnaden för anläggningen beror på produktiviteten och effektiviteten. Det är också så att villkoren och vardagen har förändrats sedan 1969 när miljöskyddslagen skrevs. Vi har i dag snabbare konjunktursvängningar, snabbare teknikutveckling, snabbare teknikappliceringar - dvs. man plockar in ny teknik snabbare i produktionen - snabbare produktbyten och snabbare förändringar i produktionen. Allt talar för att miljöprövningen bör vara snabb och koncentrera sig på de väsentliga parametrarna. Jag tycker därför att det finns skäl för miljöministern att ta den här frågan på litet större allvar. Hos Koncessionsnämnden för miljöskydd finns ett stort antal ansökningar om tillstånd enligt miljöskyddslagen till ny eller utökad verksamhet. Dessa ansökningar avser ofta industrianläggningar som är beroende av betydande ekonomiska insatser och som har stor betydelse för bl.a. utrikeshandeln. Innan ansökan har prövats och tillstånd meddelats får inte verksamheten påbörjas. Det här innebär att en försenad prövning får negativa effekter på produktionen och på sysselsättningen. Vi kan, fru talman, konstatera att handläggningstiderna är långa hos Koncessionsnämnden, och de har blivit allt längre. För tillståndsärenden utom villkorsändringar och omprövningar har handläggningstiden ökat från 10 till 12 månader från 1993 95. För prövotidsärenden har tiden ökat från 12 till 13 Det är viktigt att Koncessionsnämnden tillräckligt snabbt kan hantera ansökningar om ny verksamhet eller omprövningar av verksamhet. Men det kan inte vara hushållning med resurserna att pröva produktionsökningar i de fall där det inte leder till ökad belastning på miljön. I stället borde ärendebalans och handläggningstid kunna bantas genom att Koncessionsnämnden enbart ägnar sig åt för miljön viktiga mätvärden. Fru talman! Jag tycker att det är beklagligt om miljöministern slår vakt om institutionerna och regelverket på ett stelbent sätt så mycket att det får negativa effekter för produktion och sysselsättning. Vi måste värna miljön, men vi skall göra det på ett sätt som gör att vi inte i samband med miljöprövningar förlorar andra viktiga värden som jobb och produktion när verksamheten kan drivas på ett för miljön acceptabelt sätt. Jag har av svaret förstått att miljöministern har svårt att tänka sig att slopa dessa regler, men jag skulle ändå vilja fråga om miljöministern kan tänka sig att vidta andra förändringar så att en ändamålsenlig hantering av tillfälliga tillstånd kan komma till stånd, och så att vi får en allmänt sett snabbare och mer koncentrerad prövning i Koncessionsnämnden.
Fru talman! De politiska målen för det här är att vi skall ha både en minimal miljöpåverkan och en stor produktion. Koncessionsnämnden skall försöka se till att det går ihop. I dag kan vi se att även om många av företagen klagade när miljöskyddslagen och den här ordningen infördes är de allra flesta ganska tacksamma i dag för att man fick den här ordningen. Det hjälpte dem att få fart på teknikutvecklingen och att få en bättre produktion. Det Ola Karlsson föreslår skulle försämra miljön. Det skulle öka utsläppen och därmed också försämra miljön. Vill företagen göra små förändringar i produktionen går det också snabbt och enkelt att få tillstånd till det. Är det större förändringar skall man också titta noggrannare på förändringarna för att se om det finns bättre, nyare teknik man kan använda, om det går att pressa ner utsläppen ytterligare och om det går att ha en bättre kontroll också av t.ex. de diffusa utsläppen. Att säga att man inte skulle pröva detta enligt lagen är jag alltså inte beredd att göra. Däremot kan jag gå Ola Karlsson till mötes på en punkt, och det är att det har varit för långa handläggningstider i Koncessionsnämnden. Det är jag medveten om. Därför har vi också, i samband med att tillväxtpropositionen lades, lagt ett förslag om ökade anslag till Koncessionsnämnden för att de skall kunna få ner sina handläggningstider och komma tillbaka till handläggningstider som skall vara rimligare, snabbare och bättre också för företagen. Med hjälp av ett ytterligare anslag på 2 miljoner räknar jag med att problemet med långa handläggningstider nu skall vara löst.
Fru talman! Jag delar miljöministerns uppfattning att miljöprövningen har bidragit till att vi har en mycket högtstående industri vad gäller reningsteknik och mycket annat. Det, liksom de hårdare kraven på marknaden, har lett till att vi har betydligt bättre rening och produkter i Sverige i dag än vad vi hade när miljöskyddslagen infördes. Men om det vore så enkelt som miljöministern vill göra gällande att få förändrade tillstånd, vore det ju inga problem för industrierna. Ministern talar i sitt interpellationssvar om möjligheterna att få påbyggnadstillstånd, men det är ytterligt få som får dessa. Koncessionsnämnden säger också att tillstånden normalt är för gamla för att man skall kunna utnyttja modellen med påbyggnadstillstånd. Är det utökningar av volymen det gäller, måste de rymmas inom ramen 5-10 % för att Koncessionsnämnden skall tillämpa den förenklade processen. Tittar vi på statistiken för juni till augusti i år kan vi konstatera följande: Av 23 beslut i Koncessionsnämnden är 15 nya tillstånd, 4 igångsättningstillstånd, och bara 2 ändringstillstånd. Sedan är det beslut om 2 Det visar att formen med påbyggnadstillstånd med de s.k. förenklade processerna är ytterligt sällan förekommande. Det är en modell som alltför sällan används för att det skall ge en enkel hantering för industrin. Med de förändringar som vi ser för industrin med snabbare konjunktursvängningar, snabbare teknikutveckling och snabbare produktbyten är det lätt att konstatera att vi måste hitta ett regelverk som lättare anpassar sig till de framtidsbranscher som vi behöver satsa på i Sverige. Det är sådana branscher som läkemedels och finkemikalieindustrin, och de behöver möjligheter till mycket snabba produktbyten, och därmed en snabb och säker hantering i Koncessionsnämnden.
Fru talman! Ola Karlsson talar om en snabb utveckling, men eftersom det sker en snabb utveckling också på miljöteknikområdet är det viktigt att företagen också utnyttjar det. Det är också viktigt att man ser miljötekniken och strängare teknikkrav som en möjlighet och inte som ett problem och att man ser alla de exempel vi har genom de senaste 20 årens miljöhistoria på hur strängare teknikkrav på företagen faktiskt har varit en stor tillgång för dem. Jag har besökt ett antal företag som bl.a. hade diskussioner med min företrädare, som nu sitter som talman, när det gällde klor i pappersblekning m.m. och som i dag erkänner att de hade fel när de den gången klagade på höjda miljökrav. Vi skall fortsätta att se till att vi hela tiden skärper villkoren. Vi skall fortsätta pressa fram tekniken så att den fortsätter förbättras, och vi skall fortsätta se till att svensk miljöteknik också kan vara en spjutspets gentemot andra länder. Då måste vi hela tiden skärpa tillstånden. Jag upprepar: Om det är enkla förändringar går det också enkelt att få tillstånd. Då räknar man med tre månaders tillståndsprövning. Sådan framförhållning tycker jag att företagen bör ha. Om förändringarna är större skall man också passa på att titta på utsläppen och möjligheterna att ytterligare förstärka miljöprövningen. Jag tror att det, fru talman, gagnar svenska företag.